Herr talman! Vad är ärofullt, Hans Nyhage? Är det att inom arbetarrörelsen medverka till att den själv sanerar ett område där vi alla upplever att förhållandena varit klart otillfredsställande? Jag tycker inte äran finns hos moderaterna som med lagstiftningskravet uppenbarligen har velat gå betydligt längre än till att bli av med själva kollektivanslutningen. Jag erinrar om att förra gången vi behandlade frågan skedde detta samtidigt som vi behandlade moderatmotioner som föreslog ganska allvarliga ingrepp i organisationsfriheten. Där klagades det över fackliga organisationers agerande i frågor som etableringskontroll, näringsförbud och hur enskilda företag sköter sina åligganden gentemot det allmänna osv. Det är ju där skillnaden ligger, Hans Nyhage. Vi menar att det skall vara samverkan inom arbetarrörelsen. Ni vill slå sönder denna samverkan. När det gäller att tala om ärorik historia måste jag säga, att på samma sätt som socialdemokraternas långa vägran att ta fasta på riksdagens uttalanden har gynnat lagstiftningskravet, så har moderaternas agerande gynnat kollektivanslutningen. Anhängare av kollektivanslutning har alltför enkelt kunnat försvara denna underliga form genom att visa på moderaternas allmänna negativa 2 hållning till fackföreningsrörelse och arbetarrörelse. På så sätt har de som ivrigast krävt lagstiftning mot och försvararna av kollektivanslutning balanserat varandra.

Herr talman! Vi har under många år i den här kammaren diskuterat kollektivanslutningen. Man har ofta från majoritetens sida försvarat denna i högstämda ordalag. Men låt mig plocka ner detta till vad det egentligen handlar om. Det är två saker, nämligen pengar och medlemsantal. Hur går det då till att bli kollektivansluten? Förvisso är processen olika inom olika fackliga avdelningar. Men man fattar ett beslut på ett fackligt möte där majoriteten bestämmer att samtliga medlemmar i avdelningen skall bli medlemmar hos socialdemokraterna. Jag tror inte att det har hänt någon gång ännu att man i tidningsannonsen för att ett fackligt möte skall äga rum har talat om att där skall beslutas om medlemskap hos socialdemokraterna. Man döljer detta, ja, man gömmer det, herr talman. Det innebär också, på grund av dagens centralisering av fackliga organisationer, att det ofta händer att människor som inte har möjlighet att gå på ett möte, som inte blir kallade dit och inte får lov att delta, ändå blir anslutna till ett politiskt parti. Sedan sägs det att man kan reservera sig. I en del fall kan man det, men framför allt finns här ett sammelsurium av besvärligheter. Jag vill påstå att man gör allt detta för att så få människor som möjligt skall reservera sig. Själv blev jag kollektivt ansluten till socialdemokraterna 1969. Jag har skrivit två stycken brev till Metall-Fyran i Malmö och begärt att få slippa detta medlemskap. I andra sammanhang fungerar det på det här sättet i vårt samhälle, att är man myndig kan man, baserat på sin namnteckning, skapa avtal och komma överens om saker och ting. Men att skicka ett brev med sin egen namnteckning till en facklig organisation och begära att slippa medlemskap i ett politiskt parti, det går inte alltid. Det är också uppenbart att många människor inte känner till att de är medlemmar hos socialdemokraterna. Det har mängder av undersökningar visat sedan lång tid tillbaka. Vi har också hört en majoritet av LO:s medlemmar säga att detta är en felaktig anslutningsform. En del av dem känner inte till att de är medlemmar, trots att deras avdelning har anslutit dem. Jag skulle faktiskt vilja föreslå utskottets talesman Olle Svensson att följa med ner på Kockums en dag. Se efter om det finns en lucka i almanackan! De Kockumsanställda har sedan många år tillbaka varit kollektivt anslutna till socialdemokraterna. Gå ner till Kockums och ställ den enkla frågan: Är du medlem i ett politiskt parti? Jag tror att Olle Svensson skulle bli mycket oroad över det stora antal som skulle säga: Nej, vi är inte medlemmar i något politiskt parti — trots att de i verkligheten är det. Jag talade också om besvärligheterna att reservera sig. I dag har vi stora avdelningar, men man kan inte reservera sig per brev. Man måste transportera sig till en avdelning mellan kl. 16 och 18 en tisdag eller torsdag och skriva på en särskild blankett. Detta kan inte vara vettigt. Det måste vara Prot. 1986/87:46 förnedrande för den enskilde individen. 10 december 1986 Detta är möjligt, herr talman, därför att facket kan gå utanför den lagstiftning som gäller för alla andra. Vi har en lagstiftning i Sverige som kallas marknadsföringslagen. Där talar man om negativ avtalsbindning. Det innebär att man inte kan besluta något för en person där denne inte har tagit ett eget initiativ. Detta kan facket kringgå i dag tack vare den föreningsfrihet vi har i Sverige. Man kan alltså tvinga in människorna i något som de inte alltid vill vara med i. Jag sade i början av mitt anförande att detta handlar om två saker, pengar och medlemskap, och det gör det. Ungefär 25 milj.kr. om året får socialdemokraterna in, baserat på medlemsavgiften. Det har också nämnts i debatten att ungefär var tredje LO-medlem är kollektivansluten. Denna siffra är alldeles för låg. Om man ser på de fem största LO-förbunden visar det sig att 860 000 är kollektivt anslutna. De siffror som här figurerar på 600 000-700 000 stämmer alltså inte, utan det handlar om närmare en miljon LO-medlemmar. Förvisso röstar icke alla de människorna på socialdemokraterna i de allmänna valen. Kommunalarbetarförbundet hart.ex. drygt 400 000 kollektivanslutna. En annan intressant siffra, om man nu skall fortsätta med siffror, återfinns hos Handelsanställdas förbund, som alltså har sina medlemmar utspridda på massvis av små arbetsplatser, där man definitivt inte har någon kontakt med facket. 82 20 av Sveriges snabbköpskassörskor är medlemmar hos socialdemokraterna. Detta beror på att man kan fatta beslut över huvudet på dessa människor. Jag har läst det betänkande som vi i dag diskuterar. I en intervju säger partisekreterare Bo Toresson att framöver skall man inte skicka in pengarna i klump till socialdemokraterna, utan man skall, ifall man beslutar sig för anslutning, skicka in pengar i förhållande till antalet individuella medlemmar hos partiet. Det tror jag inte ett ögonblick på. Dessa inkomster skulle kunna bli mycket små framöver. Vi har sett, herr talman, hur vissa avdelningar har provat att slopa kollektivanslutningen och återgå till den form som gäller för alla andra partier, dvs. individuellt medlemskap. En avdelning nere i Småland hade en mycket intensiv kampanj för att få de tidigare kollektivt anslutna medlemmarna att bli frivilliga medlemmar. Slutresultatet blev 10 26. Man gjorde ett cirkusnummer, måste jag beteckna det som, i Värmland. Där sade man att nu skall vi icke längre vara kollektivt anslutna, utan vi skall prova individuell anslutning. Det visade sig att slutresultatet blev att bara ett fåtal procent blev individuella medlemmar av de tidigare till hundra procent kollektivt anslutna. När man upptäckte att det var så få människor som var intresserade av att bli individuellt anslutna gjorde man akrobatnumret att ta tillbaka den gamla formen och kollektivanslöt allesammans. I dag har frågan ställts om man kan lita på att socialdemokraterna vid sin partikongress kommer att ta beslutet om att avskaffa kollektivanslutningen. Herr talman! Man behöver inte läsa så mycket i bladen för att konstatera att det finns en stark opinion för ett bibehållande av kollektivanslutningen. Min kollega Lars-Erik Lövdén talar i Metallarbetaren nr 46 i år om att ett 23 slopande av kollektivanslutningen är ett hot mot den fackligt-politiska samverkan som han anser vara ett måste för att nå politiska framgångar. Lars-Erik Lövdén kommer liksom jag från Malmö, och det är kanske inte alltid så bra att ha ett sådant samband. Som bekant förlorade socialdemokraterna valet i Malmö. Metalls avdelning 4 i Malmö antog den 19 november ett uttalande om att kämpa för att bibehålla kollektivanslutningen, och man förnyade den t.o.m. Det har talats om den senaste LO-kongressen, och skall man gå efter vad som hände där, finns stora chanser för att man även framöver kommer att behålla kollektivanslutningen. Av 23 talare var 22 förespråkare för kollektivanslutning. Herr talman! Det skulle vara en tveksam form av demokrati om socialdemokraternas partistyrelse skulle diktera vad man skall bestämma på partikongressen. Om så är fallet måste jag och många andra ställa oss frågan: Varför har man en partikongress, om man tar besluten i förväg? Herr talman! Vpk vågar icke följa med det tåg som hade inneburit att vi i dag hade fått ett besked om att det inte längre är tillåtet att kollektivt ansluta människor till ett politiskt parti. Av debatten framgår att man i vpk internt anfört kritik mot riksdagsgruppen därför att den inte har vågat gå med på de borgerliga förslagen. Det må vara vpk:s egen sak att klara av den problematiken. Nils Berndtson säger här att han deltagit i kritiken mot kollektivanslutningen under 40 år. I dag, 1986, har vi ännu inte kommit längre än att vi skall vänta ytterligare ett år på att den kanske skall försvinna. Jag tror icke att kollektivanslutningen tas bort, därför att det skulle innebära ett medlemsras och ekonomiska problem för socialdemokraterna. 25 milj.kr. snyter man inte ur näsan, herr talman!

Herr talman! Som reservant, inte till detta betänkande utan till den kollektivanslutning till det socialdemokratiska partiet, som min fackförening beslutat om, ser jag dagens betänkande som historiskt. Det är en seger för den demokratiska tanken att varje individ skall ha den självklara rätten att själv välja politiskt hemvist. Länge har socialdemokratin ansett att föreningsrätten står över denna demokratiska rättighet. Det är tillfredsställande att socialdemokraterna nu själva skall avskaffa den motbjudande kollektivanslutningen. Därmed undviker man att riksdagen tvingas ta till en lagstiftning, som i den borgerliga tappningen innebär mycket stora tveksamheter. När socialdemokraterna nästa höst på sin kongress avskaffar kollektivanslutningen är den nära 90-åriga anslutningsformen till ända. Vi kommunister har varit motståndare till denna kollektivanslutning under 70 år, ända sedan partiet bildades. Det är framför allt vi kommunister som i fackföreningarna har krävt kollektivanslutningens upphörande, och vi har även fått gehör för dessa förslag. Många fackföreningar har — inte minst under senare år — själva avskaffat kollektivanslutningen. Socialdemokraterna har alltid hävdat att kollektivanslutning av fackets medlemmar är ett uttryck för facklig-politisk samverkan. Nu skall den ersättas med något annat. Utöver att man planerar att bygga upp nya socialdemokratiska arbetsplatsorganisationer och anslå rundhänta summor till SAP, finns det färdiga planer på att ansluta den fackliga organisationen till Prot. 1986/87:46 det socialdemokratiska partiet. 10 december 1986 Vi i vpk är bestämda motståndare till detta ”alternativ”, och vi vill bestämt varna fackföreningsrörelsen att anta denna modell att ansluta organisationen till det socialdemokratiska partiet. Fackföreningsrörelsen måste vara självständig och suverän att i program lägga fast sina målsättningar och fackligt-politiska krav på alla områden liksom att besluta om politiskt, ekonomiskt och annat stöd till partier. Partier kan vinna inflytande och auktoritet i andra organisationer bara genom dess medlemmars aktiva arbete. Tjänstemannarörelsens partipolitiska obundenhet har heller aldrig hindrat något parti att vinna stöd bland tjänstemännen. Vpk försvarar alltså fackföreningsrörelsens självständighet mot de borgerliga attackerna och vill stärka den fackligt-politiska samverkan inom arbetarrörelsen på politisk basis. Vpk vill därför bestämt uppmana SAP och hela fackföreningsrörelsen att, när de nu avskaffar den principiellt felaktiga kollektivanslutningen, se till att reglera förhållandet till fackföreningsrörelsen på ett principiellt riktigt sätt och avväpna den borgerliga kritiken på alla plan. Vpk vill slå vakt om fackföreningsrörelsen så att den också i framtiden blir kampduglig. Det är en fara för hela den fackliga rörelsens framtid om man beslutar sig för den s.k. organisationsanslutningen, vilket innebär att fackföreningen ansluter sig till den lokala arbetarkommunen och att fackföreningen får representations-, motionsoch nomineringsrätt i t.ex. den lokala arbetarkommunens representantskap. Att slå vakt om fackföreningsrörelsen betyder att fackföreningsrörelsen skall vara självständig i förhållande till staten, kapitalet och de politiska partierna. De borgerliga attackerar facket som kamporganisation, och LO-tidningen nr 46 utfärdar den politiska varningen: ”Näringslivets charmoffensiv syftar till att neutralisera facket genom att köpa de anställdas lojalitet. Det handlar inte om någonting annat än att öka kontrollen över arbetskraften. I dag är även lojaliteten produktiv.” Ja, kapitalet vill att den kollektiva fackliga styrkan skall slås sönder. Det vet vi som arbetar i fackföreningsrörelsen. Dess värre har den socialdemokratiska klassamarbetsfilosofin så att säga bäddat för denna charmoffensivs framgång och dess möjligheter att slå sönder den fackliga kollektiva styrkan, som är den enda maktfaktor de arbetande har mot kapitalets makt i kraft av dess ägande. Kampen för jämlikhet, frihet och broderskap, Olle Svensson, är i dag lika aktuell som den gången kollektivanslutningen infördes. Därför måste fackföreningsrörelsen bli den bas där denna politik har sin styrka. Fackföreningsrörelsen måste stärkas, och den fackligt-politiska styrkan vilar inte på något medlemskap i ett visst politiskt parti. Genom att socialdemokraterna av partiegoistiska skäl nu försöker att göra facken till ett slags socialdemokratiska fackföreningar försvagas facket än mer. Den kollektiva sammanhållningen mot arbetsköparna kommer att få en allvarlig knäck med en sådan bindning. Mot en sådan organisationsanslutning finns ju ingen reservationsrätt. Den 25 enda reservationsrätten är att gå ur fackföreningen, och det är väl inte denna utveckling av fackföreningsrörelsen som socialdemokraterna har tänkt sig. Nej, socialdemokrater i riksdagen och socialdemokrater i fackföreningsrörelsen: Slå vakt om fackföreningsrörelsen! Förta inte effekten av ett bra beslut genom att här fatta ett sämre beslut! Hjälp inte de borgerliga att slå sönder facket! Låt dagens betänkande bli historiskt! Reglera förhållandet mellan fackföreningsrörelse och politiskt parti på ett principiellt riktigt sätt! Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Innan vi sätter punkt för denna debatt, tycker jag att ett minnesvärt uttalande av socialdemokraternas partisekreterare bör antecknas till protokollet och bevaras för historien. Det gäller det uttalande som denne fällde när partistyrelsen hade föreslagit att kollektivanslutningen skulle upphävas. Partisekreterare Bo Toresson sade då att han hoppades att efter vederbörlig bearbetning kunna vinna 30 20 av de kollektivanslutna till individuella medlemmar i partiet. Han tillfogade att det kanske kunde gå att vinna upp till 50 26 av de kollektivanslutna till medlemmar i partiet. Det intressanta med detta uttalande är ju att partisekreteraren medger att flertalet av de kollektivanslutna inte önskar vara medlemmar av partiet. Han tror att inte ens hälften av de anslutna trots vederbörlig bearbetning önskar vara medlemmar i partiet. Detta uttalande har ett historiskt intresse. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! När vi nyligen här i kammaren diskuterade frågan om förlängning av allmänna prisregleringslagens tillämpning, talade jag om en årligen återkommande, tom ritualhandling. Även beträffande kreditpolitiken handlar det nu om en förlängning av en beredskapslagstiftning. Att åtgärden inte framstår som lika rutinbetonad och slentrianmässig beror väl delvis på att den inte återkommer så ofta — förlängningen har brukat gälla tre år i taget. Men dessutom har det under senare år onekligen hänt åtskilligt inom kreditpolitiken, som enligt min mening inneburit avsevärda förändringar till det bättre och som ger anledning att diskutera den önskvärda utvecklingen i framtiden. Vid den närmast föregående behandlingen av denna fråga för nu tre år sedan ville vi moderater begränsa förlängningen till endast ett år. Kreditpolitiska utredningen hade då nyligen avgett sitt slutbetänkande, som syftade till en omfattande avreglering. Enligt vår mening borde inte förlängningen omfatta mer tid än vad som behövdes för att omsätta det utförda översynsarbetet i praktisk handling. Riksdagsmajoriteten var den gången inte alls intresserad av någon avreglering. Men i praktiken har riksbanken steg för steg förverkligat de flesta av de tankegångar som kreditpolitiska utredningen förde fram. Av det tidigare så omfattande regleringssystemet återstår numera — sedan placeringsplikten för försäkringsinstitut nyligen upphävts — endast den rest av ränteregleringen som utgörs av förbudet för försäkringsbolag att utge reallån eller indexlån. Därutöver föreskriver riksbanken med stöd av lagen om kreditpolitiska medel kassakrav gentemot bankerna. Det råder emellertid allmän enighet om att detta intrument är generellt och marknadskonformt till sin karaktär — inte selektivt och reglerande. Redan kreditpolitiska utredningen föreslog att 27 det normalt skulle få utnyttjas av riksbanken vid sidan av gängse penningpolitiska medel såsom marknadsoperationer. Statsskuldspolitiska utredningen, som bl.a. hade till uppgift att se över den lagstiftning som reglerar riksbankens ställning och uppgifter, har i ett enigt betänkande dragit slutsatsen att föreskrifterna om kassakrav därför bör återfinnas i den nya riksbankslagen. Proposition i ärendet väntas till våren, men med hänsyn till att vissa förslag från utredningen förutsätter grundlagsändring, kan slutligt beslut inte fattas förrän efter valet hösten 1988. Detta betyder ändå att förlängningen av den kreditpolitiska lagstiftningens giltighetstid inte behöver omfatta tre år utan kan stanna vid två år, vilket också de borgerliga ledamöterna i finansutskottet har anfört i sin reservation. Där framhåller vi också att den mellanliggande tiden, alltså fram till hösten 1988, bör utnyttjas till att reducera den kreditpolitiska lagstiftningen till en ren beredskapslag för användning enbart i extraordinära situationer. Det finns i propositionen en antydan om att regeringen överväger att företa sådana ändringar i den kreditpolitiska lagen i samband med behandlingen av statsskuldspolitiska kommitténs förslag. Men utskottets majoritet vill inte uttala sig i den riktningen. Det verkar nästan som om man vill uppskjuta så länge som möjligt det obehagliga steget att bekräfta den avreglering som i stort sett nu är slutförd på det kreditpolitiska området. Denna tendens är oroväckande, särskilt med hänsyn till den diskussion som nu pågår kring pensionsskatten. Det hävdas ofta i det sammanhanget att försäkringsspararna och pensionärerna inte skall klaga, eftersom livförsäkringsbolagen drar fördel av att placeringsplikten nu har avskaffats. Men det är en sanning med betydande modifikation. Det beslut som kammaren nu står i begrepp att fatta innebär tvärtom att man förlänger med tre år möjligheten att införa placeringsplikt för försäkringsbolag. När väl riksdagen i dag skilts från ärendet, vilar avgörandet i regeringens händer efter förslag som kan framställas från riksbanksfullmäktiges socialistiska majoritet. Redan börjar det på vänsterkanten uppträda röster, som förefaller ångra den avreglering som skett och drömmer om att snart få återgå till den verksamhet som känns naturlig för socialister, nämligen att ransonera och styra tillgången på krediter. Den socialdemokratiske ledamoten i finansutskottet, Bo Södersten, hade häromdagen skrivit en artikel i Dagens Industri, som klart pekar i den riktningen. Risken för återfall i regleringsbeteende är givetvis större, om den hittillsvarande, så kraftigt missbrukade beredskapslagstiftningen finns kvar i oförändrat skick. Behovet av att markera den systemförändring som i praktiken har skett på det kreditpolitiska området är enligt min mening ett starkt skäl till att nu i stället ta fram en renodlad beredskapslag för extrema krissituationer. Detta arbete kräver enligt min mening mer än att bara sortera bort föråldrade styrinstrument. I ett tänkt läge med avspärrning och allmän mobilisering i landet räcker det med säkerhet inte att utnyttja de kreditpolitiska medel som förekom under andra världskriget. Det moderna avlöningssystemet för militär personal jämte de mycket större finansiella tillgångar som hushållen nu förfogar över på bankräkningar och annat kommer att innebära att en i stort sett oförändrad köpkraft jagar mycket knappa Prot. 1986/87:46 konsumtionsvaror med risk för okontrollerad prisstegring som följd. Den av 10 december 1986 oss reservanter önskade översynen av den kreditpolitiska lagstiftningen bör således ta sikte på att utforma en beredskapslag för verkligt allvarliga lägen och inte något som kan utnyttjas för att söka påverka utvecklingen, när den ekonomiska politiken rent allmänt inte leder till de resultat man tänkt sig. Herr talman! Propositionen om fortsatt kreditpolitisk lagstiftning innehåller också en andra del, där regeringen begär bemyndigande att utfärda föreskrifter om betalningsvillkor vid kreditköp. Så sent som i våras reserverade sig de borgerliga ledamöterna i finansutskottet mot den fullmakt på detta område som då begärdes. Vi moderater yrkade också att bilkreditförordningen skulle upphävas. Med tillfredsställelse kan vi nu konstatera att bilkreditförordningen försvinner. Men vi vill inte på förhand medge regeringen tillstånd till långtgående ingripanden mot konsumentkrediterna, i princip så långt att man helt kan förbjuda köp som inte sker mot kontant betalning. Det är uppenbart att sådana ingrepp kan få allvarliga konsekvenser för den fria prisbildningen och inte minst för mindre kapitalstarka konsumenters levnadsförhållanden. Trots att det i borgerliga motioner yrkats avslag på det begärda bemyndigandet, tog vi i finansutskottet initiativet till att den föreslagna lagstiftningen borde prövas av lagrådet. På sedvanligt sätt motsatte sig den socialistiska utskottsmajoriteten detta förslag, men den kunde inte gärna åberopa allvarligt men för att sätta minoritetsskyddet ur spel även denna gång. Därmed kom den lagrådsprövning till stånd som resulterat i betydelsefulla preciseringar och begränsningar i det begärda bemyndigandet. Det betyder inte att vi från borgerligt håll kan godta förslaget ens i detta reviderade skick. Av utskottsmajoritetens skrivningar framgår att man även där hyser vissa betänkligheter. Man understryker att bemyndigandelagen rörande konsumentkrediter måste användas med stor återhållsamhet. Det sägs t.o.m. att utgångspunkten bör vara att bemyndigandet inte skall utnyttjas, och om det likväl blir nödvändigt bör det ske endast för en begränsad tidsperiod. Med hänsyn till den tidigare så stora ivern att beskära och försvåra t.ex. kontokrediter får de här uttalandena faktiskt ses som en klar förändring till det bättre. Men det är inte bara det att regleringen av konsumentkrediter lätt medför snedvridande effekter. Eftersom konsumentkrediterna utgör en så liten del av kreditmarknaden, är det inte något effektivt sätt att styra kreditpolitiken. Slutsatsen blir därför att om det i vissa mycket speciella situationer verkligen skulle finnas skäl för ett ingrepp mot konsumentkrediter, bör det ske genom att regeringen av riksdagen får ett tidsmässigt bemyndigande för det aktuella fallet. Herr talman! Trots utskottsmajoritetens kallsinniga inställning hyser jag gott hopp om att vi under innevarande mandatperiod — kanske redan på våren i anledning av propositionen om statsskuldspolitiken — får tillfälle att på ett mera framtidsinriktat sätt diskutera och ta ställning till en modern kreditpolitisk beredskapslag. I avvaktan därpå yrkar jag för dagen bifall till de båda borgerliga reservationerna till finansutskottets betänkande nr 7.

Herr talman! I finansutskottets betänkande 7 är majoriteten och minoriteten oense om tre saker. För det första för hur lång tid lagen om kreditpolitiska medel skall förlängas. För det andra om inriktningen på den framtida kreditpolitiken. För det tredje i fråga om ett bemyndigande till regeringen att utfärda föreskrifter om betalningsvillkor vid kreditköp. Den socialistiska majoriteten vill förlänga den kreditpolitiska lagstiftningen med tre år, medan de borgerliga partierna i en gemensam reservation vill förlänga den i två år. Det kan synas vara en struntsak att tvista om, men det är det inte, för det hänger ihop med hur man ser på det fortsatta reformarbetet inom kreditpolitiken. Den lagstiftning det i dag handlar om innefattar en möjlighet för regeringen att — på riksbanksfullmäktiges begäran — när som helst utan riksdagens hörande återinföra likviditetskvoter, utlåningsreglering, emissionskontroll, placeringsplikt etc. Det enda motiv som majoriteten anför är att det sägs krävas en lag, som ”kan tillgripas snabbt om den framtida internationella eller inhemska utvecklingen så påkallar”. En ambition att reducera den kreditpolitiska lagstiftningen till vad den borde vara — nämligen en beredskapslagstiftning för extrema situationer — saknas hos majoriteten. Tvärtom förefaller det finnas en ovilja att göra sig av med regleringsinstrument. Den avreglering av kreditmarknaden som senast har varit föremål för debatt gäller riksbankens beslut att inte begära fortsatt tillämpning av placeringsplikten. Det är värt att noteras att detta inte betyder att placeringsplikten har avskaffats, eftersom riksbank och regering när som helst utan riksdagens hörande kan återinföra den. I den gemensamma borgerliga reservationen anser vi att den avreglering som hittills bara skett i praxis också bör återfinnas i lagstiftningen. Därför bör nuvarande kreditpolitiska lagstiftning göras om till en ren beredskapslagstiftning, vilket inte kräver mer än två år. För närvarande finns även rätten för riksbanken att använda kassakrav i den kreditpolitiska lagen, men det finns ett förslag från statsskuldspolitiska kommittén som bl.a. går ut på att överföra denna rätt till en ny riksbankslag. En sådan lag kan träda i kraft den 1 januari 1989, och vi anser därför inte att nuvarande kreditpolitiska lagstiftning behöver förlängas mer än till slutet av år 1988. Eftersom majoriteten i utskottet har avstyrkt vårt önskemål om vilken inriktning det fortsatta reformarbetet inom kreditpolitiken skall ges, vill jag fråga utskottets talesman hur han ser på detta. Frågan är motiverad av socialdemokratins traditionellt negativa inställning till privat bankväsende och en fri kapitalmarknad. Detta finns ju manifesterat, inte minst i de återkommande kraven på socialisering av affärsbankerna på socialdemokratiska kongresser. Kraven har visserligen avslagits men inte på ideologiska grunder. Skälen har snarast varit att en banksocialisering inte skulle vinna väljarnas stöd och att staten ändå har ett starkt inflytande över kreditväsendet via riksbanken och bankinspektionen. Det centrala inslaget i den svenska regleringspolitiken på kapitalmarknadsområdet är som jag ser det valutaregleringen. På den punkten har det gjorts mycket begränsade liberaliseringsutfästelser av riksbank och regering, liksom av majoriteten i utskottet. Den centrala regleringen, nämligen den av Prot. 1986/87:46 finansiella placeringar eller s.k. portföljinvesteringar, skall enligt majorite 10 december 1986 ten finnas kvar. Vi i folkpartiet anser att valutaregleringen måste avskaffas. Det är ju också så att regeringen förra året införde en ny reglering på det här området, nämligen att regeringen skall godkänna valet av styrelseordförande i affärsbankerna. Som jag ser det, är en väl fungerande kapitalmarknad av stor betydelse för en väl fungerande marknadsekonomi. Det sätt på vilket kapitalmarknaden fungerar påverkar i allra högsta grad den ekonomiska utvecklingen i landet. Denna påverkan kan vara pådrivande eller bromsande, beroende på hur kapitalmarknaden organiseras. Vid en snabb ekonomisk omvandling, som vi har haft i Sverige under de senaste åren och som kommer att vara aktuell även framöver, ställs stora krav på kapitalmarknadens sätt att fungera.

Herr talman! Majoriteten föreslår i detta betänkande också att regeringen skall få en fullmakt att utfärda föreskrifter om betalningsvillkor vid kreditköp. Det betyder att majoriteten vill ge regeringen fullmakt att när som helst ingripa mot konsumentkrediter. Detta innebär enligt min mening stora risker för ingrepp i den fria prisbildningen. Det finns egentligen inte något anfört motiv för denna fullmakt, och vi anser från de borgerliga partierna att någon sådan fullmakt inte bör ges till regeringen. Jag tolkar denna majoritetens önskan om fullmakter för det ena eller det andra så att man har en mycket begränsad tilltro till den ekonomiska politik som förs, att man alltid anser sig behöva ett antal regleringar och fullmakter i bakfickan, och jag tror att det är ett dåligt betyg åt regeringens politik. Det skulle enligt min mening vara väsentligt bättre att föra en förtroendeskapande och stabil ekonomisk politik.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

Herr talman! Vid en ytlig betraktelse kan det förefalla som om finansutskottet i det här betänkandet mer än vanligt hemfallit till en tvist om påvens skägg, nämligen om giltighetstiden för den kreditpolitiska lagen bör utsträckas två eller tre år. Men den här frågan har en betydande principiell räckvidd. Den liberalisering av kreditpolitiken som kunnat genomföras under senare år har medfört att de flesta av de kreditpolitiska medel som lagen reglerar användningen av inte längre är aktuella. Senast har placeringsplikten avskaffats av riksbanksfullmäktige. En ny riksbankslag är under utarbetan 31 de, där bl.a. kassakvotskravet kommer att regleras. Förslag till ny riksbankslag kommer att föreläggas vårriksdagen och kan tillämpas fr.o.m. den 1 januari 1989. Det finns alltså inga som helst sakliga skäl för en förlängning av giltigheten bortom utgången av 1988. Den stora likviditeten på den svenska penningmarknaden, liberaliseringen av kreditpolitiken och också betydande institutionella förändringar har de senaste veckorna medfört en påtaglig nervositet på penningoch kapitalmarknaden. Det avspeglar sig bl.a. i ränteutvecklingen. Även riksdagen måste nu leva upp till de krav som den nya situationen ställer. Vi måste från riksdagens sida eftersträva distinkta och klara besked och spelregler för marknaden. Om riksdagen i dag rutinmässigt, eller varför inte säga slentrianmässigt, förlänger den nuvarande lagstiftningen, kan det av marknaden uppfattas som att vi tvekar i våra strävanden till liberalisering och i stället vill möjliggöra för regering och riksbanksfullmäktige att återfalla till ett gammalt regleringsmönster. Det är därför vi reservanter har krävt att den nuvarande lagstiftningen skall omarbetas till en ren beredskapslag för de instrument som behövs just för extraordinära situationer. Mer än två år, dvs. den tid som fordras för att införa en riksbankslag, kan rimligen inte behövas för att utarbeta denna beredskapslag. De strävanden till liberalisering av marknaden som alla berörda parter hittills förefaller vara eniga om bör nu befästas. Herr talman! Av principiella skäl kan vi inte heller acceptera propositionens förslag om ett bemyndigande att meddela föreskrifter om betalningsvillkor vid kreditköp. Det innebär i realiteten en mycket långtgående fullmakt att av kreditpolitiska skäl ingripa mot konsumentkrediterna, vilket i sin tur betyder att konsumentkreditlagen sätts ur spel. Vi tycker att det är en alltför långtgående fullmaktslagstiftning som regeringen här förordar.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

Herr talman! Vi behandlar i detta betänkande, som mina borgerliga företrädare i talarstolen redan har sagt, frågan om förlängning av den kreditpolitiska lagstiftning som ger riksbanken möjligheter att med olika kreditpolitiska medel ingripa, om den internationella eller inhemska utvecklingen så kräver. Sedan denna lag trädde i kraft 1975 har den förlängts med tre åri taget, och regeringen föreslår i den proposition som vi nu behandlar en förlängning för ytterligare en period av tre år. De borgerliga anser också att lagen bör förlängas, men bara med två år. Jag måste nästan hålla med Rolf Kenneryd; det är litet av en tvist om påvens skägg när vi diskuterar tre eller två års förlängning. Om vi får en ny riksbankslag i enlighet med den statsskuldspolitiska kommitténs förslag, måste ju tekniska förändringar göras i den kreditpolitiska lagstiftningen, och i det sammanhanget kan också frågan om giltighetstiden aktualiseras. Jag yrkar således bifall till utskottets förslag, att vi för femte gången Prot. 1986/87:46 förlänger lagen om kreditpolitiska medel med tre år, och därmed avslag på 10 december 1986 den borgerliga reservationen om två års förlängning. ÄRR TT Detta betänkande behandlar också frågan om att ge regeringen bemyndigande att meddela föreskrifter om betalningsvillkor vid kreditköp. Därmed ges möjligheter att, om det uppkommer speciella lägen, påverka den privata konsumtionen och därigenom efterfrågeläget i ekonomin. Det kan uppstå behov av sådana ingripanden, och de kan hanteras i samband med penningpolitiska åtgärder och måste då kunna sättas in med omedelbar verkan. De borgerliga vill inte ge regeringen detta bemyndigande och avhänder den därmed ett medel som ändå kan behövas i särskilda lägen, då det kan vara angeläget att hålla tillbaka den privata konsumtionen på ett visst sätt. Det är klart att en regering som känner ansvar för samhällsekonomin kan behöva ha tillgång till olika medel. Vi har upplevt hur den svenska ekonomin under det senaste decenniet utsatts för mycket stora påfrestningar.

Vi har en kraftig volymökning i detaljhandeln — 4,5 90 t.o.m. september månad, och de senaste månaderna har ökningen varit ännu högre. Sedan utlåningsregleringen avskaffades har det skett en stark expansion av kreditgivningen. Bostadsfinansieringsinstituten har expanderat sin kreditgivning med den nästan otroliga siffran 40 miljarder kronor, och bankernas kreditgivning har ökat med över 25 miljarder kronor. Vid årsskiftet frigörs 8-9 miljarder kronor av skattefondssparandet. Sedan i slutet av oktober har vi haft en utströmning av valuta ur landet med över 5 miljarder, och den senaste veckan var utflödet 1,2 miljarder kronor. Det finns naturligtvis en del oroande tendenser i ekonomin, och då är det viktigt att man har tillgång till medel att göra vissa justeringar. Jag tycker därför att man från den borgerliga sidan för ett väldigt formalistiskt resonemang i de här frågorna. Det avgörande är ändå hur man sköter Sveriges ekonomi. Anne Wibble talade om att vi inte hade förtroende för vår egen politik, eftersom vi nu föreslår de här förlängningarna. Det har vi naturligtvis, och det finns stor tilltro till den socialdemokratiska politiken både här i landet och utomlands; det fick vi inte minst bekräftat i går när vi var på riksgäldskontoret. Det är faktiskt i handling man kan skapa förtroende, och det bevisar också den politik som socialdemokraterna har fört. Det har ju inträffat en enorm avreglering av penningoch kreditmarknaden sedan vi fick en socialdemokratisk regering. Under de år vi hade borgerliga regeringar fanns det väl inte ett enda kreditpolitiskt medel som inte utnyttjades. Hur mycket man måste anstränga de kreditoch penningpolitiska instrumenten hänger naturligtvis samman med vilken finanspolitik man för. 33 Vi från utskottsmajoritetens sida anser att det är värdefullt att regeringen har tillgång till även detta instrument, även om det inte skulle behöva användas. För att lugna den som jag tycker något överdrivna oron på den borgerliga kanten tillstyrker vi den precisering lagrådet har föreslagit, nämligen att det skall vara nödvändigt av samhällsekonomiska skäl för att föreskrifter skall få göras och att det skall gälla yrkesmässig verksamhet. I och för sig tycker vi detta är självklarheter, men nu finns de preciserade i lagtexten. Herr talman!

Herr talman! Roland Sundgren betonade att det här bara skulle röra sig om ett års skillnad vad beträffar förlängningen. Skillnaden gäller faktiskt inte bara tid utan även attityd, hur man ser på vad denna tid skall användas till. Att vi medger en förlängning med så mycket som två år sammanhänger, som jag redan har framhållit, med att det är den tid det tar att få den nya riksbankslagen genomförd, dit det återstående inslaget i den kreditpolitiska lagen, dvs. kassakravet, borde flyttas över. Dessutom, har vi sagt, bör man utnyttja mellantiden till att omarbeta och verkligen i grunden göra om den kreditpolitiska lagstiftningen så att det blir en ren beredskapslag. Socialdemokraternas ställningstagande är att man rutinmässigt förlänger med tre år. De visar inget intresse för att vidta den omarbetning som vi har förordat — trots att det finns en antydan om att regeringen kan tänka sig verka i den riktningen. Detta avvisar man och sitter helt passiv. Det är verkligen betecknande för vad socialdemokraterna här i riksdagen har gjort. Roland Sundgren sade att här har avreglerats mycket under de senaste åren, under den socialdemokratiska regeringen. Men kom inte och säg att det skulle vara den socialdemokratiska riksdagsgruppens förtjänst! Den har hela tiden i sina ställningstaganden i finansutskottet sagt nej. Verksamheten har bedrivits i rätt riktning, men utanför det här huset. Jag har redan tidigare betonat att med denna uppläggning blir det möjligt att återinföra en kreditpolitisk reglering på samma sätt som tidigare. Jag sade också att jag är rädd för att det förekommer tankar i den riktningen på olika håll. Jag refererade till en artikel av Bo Södersten, som jag tycker direkt pekar i den riktningen. Han säger där ordagrant att han är tveksam om den politiken — avregleringen — kan bli hållbar på något längre sikt. Artikeln avslutas: ”Det är risk för att avregleringen av kreditmarknaden inte kommer att framstå som mer än ett intressant experiment. Det är möjligt att den inom inte alltför lång framtid kommer att överföras till de misslyckade experimentens skräpkammare.” Detta vittnar om den attityd man har: det här har man liksom blivit påpressad utifrån av några som företräder vad Södersten betecknar med ett nytt och, antar jag, förklenande ord, vänstermonetarism, i riksbank och finansdepartement. Det är detta som ger verklig anledning till oro. Jag har ett annat exempel på att den nya linjen att avreglera kreditmarknaden inte sitter särskilt djupt. I ett betänkande från riksdagens bostadsutskott som vi skall behandla i nästa vecka talas det om vilka problem det innebär att — Prot. 1986/87:46 man inte längre har prioriterade obligationer med lägre ränta än marknads 10 december 1986 räntan inom bostadspolitiken. Så klämmer man till med följande slutsats: ”Om avprioriteringen medför icke acceptabla konsekvenser för de boende finns anledning för regeringen att vidta åtgärder i avsikt att undanröja dessa konsekvenser. Sett från ett mera övergripande bostadspolitiskt perspektiv kan det därvid finnas skäl för riksdagen att överväga den kreditpolitiska lagstiftningens utformning.” Ja, i bostadsutskottet vill man överväga den kreditpolitiska lagstiftningens utformning, men alldeles uppenbart i syfte att återinföra och skärpa kreditregleringen! Mot denna bakgrund måste jag ställa frågan till Roland Sundgren: Hur är det egentligen? Vill ni socialdemokrater återinföra olika kreditpolitiska regleringsinstrument, däribland den placeringsplikt genom vars avskaffande ni ofta hävdar er ha skapat utrymme för att införa en pensionsskatt? Enligt min mening går samma tankegång igen i den andra delen av finansutskottets betänkande, nämligen förslaget som berör ett bemyndigande för regeringen att införa betalningsvillkor vid kreditköp. Roland Sundgren säger att det är angeläget att kunna hålla tillbaka konsumtionen. Har ni socialdemokrater ingen förståelse för att detta instrument träffar snett? Det drabbar dem som är kapitalsvaga, medan det knappast alls berör kapitalstarka konsumenter. Även här känner jag en oro i luften. Nu växer konsumentefterfrågan, och tydligen är socialdemokraterna öppna för att införa kreditransoneringar, åtminstone i den del som vänder sig mot konsumentmarknaden.

Herr talman! Tre eller två år, sade utskottets talesman, är en tvist om påvens skägg. Nej, det är faktiskt ingen tvist om påvens skägg, utan det handlar om väsentligt mer betydelsefulla saker än så. Vad det handlar om är nämligen vad man skall använda dessa år till. På den punkten gav utskottets talesman inget svar alls, tycker jag. I själva verket förefaller det av Roland Sundgrens inlägg som om ett utnyttjande av den fullmakt som majoriteten vill ställa ut är på väg att komma nästan när som helst. Uppenbarligen är Roland Sundgren oroad av ett antal tendenser i den ekonomiska utvecklingen; den oron kan jag dela med honom. Men tycker då Roland Sundgren att man skall föra en sådan grundläggande ekonomisk politik att man titt som tätt råkar ut för behov att ta till regleringar? Enligt min mening är det alldeles fel utgångspunkt. Man bör självfallet som grundläggande ekonomisk politik ha den som ger en stabil utveckling och som inte behöver kompletteras med panikutflykter av regleringar eller utnyttjande av långtgående fullmakter. Jag tycker det är ett dåligt betyg för den ekonomiska politik som han sade sig vara så nöjd med. 35 Får jag också upplysa Roland Sundgren om att avregleringen på kredit 10 december 1986 marknaden faktiskt påbörjades redan i slutet av 1970-talet. 1978 avskaffades t.ex. ränteregleringen när det gäller bankernas inlåning, 1980 avskaffades ränteregleringen för privata obligationslån, samma år fick bankerna rätt att emittera bankcertifikat. Därefter har riksbanken i praktiken undvikit att tillämpa ett växande antal regleringsinstrument. Min fråga gällde inte så mycket detta utan följande: Hur ser utskottets talesman på denna utveckling framöver? Det finns fortfarande regleringsinslag kvar, och här vill man nu i dag införa ytterligare ett, nämligen denna fullmakt. Väsentliga delar av valutaregleringen finns också kvar. Jag frågade Roland Sundgren om utskottsmajoriteten är intresserad av att få en väl fungerande kapitaloch kreditmarknad. Erfarenheten hittills av riksbankens slopade tillämpning av ett antal regleringsinstrument har givit mycket positiva resultat, och det tyder på att man bör kunna gå vidare. Det var därför jag frågade Roland Sundgren om hur han ser på den framtida utvecklingen när det gäller valutaregleringen, jag frågade om användningen av den här fullmakten som det handlar om i dag, jag frågade om godkännandet av affärsbankernas styrelseordförande, som är ett stort regleringsinslag, och jag frågade om utarbetandet av en ny kreditpolitisk beredskapslagstiftning som är avsedd att tillämpas enbart i extrema situationer. Jag tycker det skulle vara trevligt om Roland Sundgren ville något belysa dessa frågor.

Herr talman! Först ett citat ur mitt tidigare anförande: ”Vid en ytlig betraktelse kan det förefalla som om finansutskottet i detta betänkande mer än vanligt hemfallit till en tvist om ”påvens skägg.” Det här yttrandet tar Roland Sundgren till intäkt för ett påstående att det skulle röra sig om en tvist som gäller två eller tre år. Men Roland Sundgren är naturligtvis medveten om att uttalandet också har en principiell innebörd och att jag gjorde det mot bakgrund av sedan tidigare ändrade förutsättningar som består i för det första det sannolika i tillkomsten av en ny riksbankslag i fråga om innevarande period och för det andra medvetenheten om redan genomförda liberaliseringar. De sistnämnda utgör en betydande del av bakgrunden. Roland Sundgren redovisar vissa oroande tendenser i ekonomin och pekar bl.a. på valutautflödet. Jag utgår från att detta är någonting som oroar oss alla i den här salen plus en mängd andra människor. De viktigaste förutsättningarna för att komma till rätta med dessa oroande tendenser är ju att föra en politik som är i verklig mening inflationsbekämpande och att medverka till att göra sparandet lönsamt för att på det sättet hålla konsumtionen på en acceptabel nivå.

1986/87:46 allt kunnat avveckla.

Lars Tobisson exemplifierade detta med citat ur Dagens Industri. I finansutskottet har vi också fått denna Bo Söderstens uppfattning redovisad i samband med diskussioner om det | ärende som skall behandlas nu på fredag. Låt mig alltså fråga: Vilken är Roland Sundgrens egen uppfattning när det gäller sannolikheten för att placeringsplikten på nytt införs? Är det för att | kunna åstadkomma detta som ni är så angelägna om att nu skapa de möjligheter som föreslagits i propositionen?

Herr talman! Jag tyckte att herr Tobisson gjorde ett något märkligt | uttalande, när han sade att det inte är den socialdemokratiska riksdagsgruppens förtjänst att det har gjorts avregleringar. Det är klart att det är den socialdemokratiska riksdagsgruppen som står bakom den politik som har förts sedan regeringsskiftet 1982, vilket har skapat förutsättningar för de avregleringar som skett. Det är ganska självklart att för man en stram finanspolitik, ser man till att obalanserna i ekonomin minskar, att det blir mindre budgetunderskott för varje år som går och att instabiliteten när det gäller bytesbalansen minskar, så skapas förutsättningar för en avreglering. Jag upprepar att detta är ganska självklart. Jag håller helt med om det som kom fram vid överläggningarna inom OECD, att vi skall arbeta för avregleringar. Historien pekar sedan 1983 på att vi också i handling arbetar på detta sätt. Det finns ju inte längre mycket kvar av regleringar, utan i stort sett kvarstår, som Lars Tobisson sade i sitt första anförande, endast kassakraven —som vi är överens om — och utgivande av realoch indexlån för livförsäkringsbolag. Det är alltså ett ansvar när det gäller den svenska ekonomin att vi skall ha instrument vilka kan — liksom det vi nu diskuterar — vara ganska finslipande då det gäller vissa åtgärder. Vi kommer ihåg hur vi hade det våren 1985, då vi måste ta till en del av de instrument som det nu gäller. Anne Wibble förstår jag inte riktigt, för hon ställer frågor som hon borde ställa till sig själv. Vår utgångspunkt är naturligtvis inte att vi skall använda regleringar. Nej, vår utgångspunkt är att vi skall se till att marknaden fungerar så bra som möjligt. Men vi drar oss inte för att använda regleringar om de behövs för att hålla inflationen nere och för att skapa balans i den svenska ekonomin. Utgångspunkten för vår politik är alltså att vi för en ordentlig finanspolitik. Det är där skillnaden ligger mellan den politik vi har fört och den som fördes under de sex borgerliga åren. Så jag förstår inte riktigt Anne Wibbles frågor, för hon bör kanske fråga sig själv vilka utgångspunkterna för den borgerliga politiken har varit. Naturligtvis är vi intresserade av en fungerande kreditmarknad. Vi vill inte alls använda dessa fullmakter om de inte behövs. Frågorna blir ju omöjliga att besvara om man undrar: Skall ni använda den här fullmakten i dag? Skall 37 ni återinföra placeringsplikten? Ni kan inte begära att man skall svara på sådana frågor — det skulle verkligen skada marknaden. Ni säger själva att det är väldigt viktigt att inte oroa marknaden. Jag tror att jag därmed i stort sett har kommenterat de frågor som jag har fått. Naturligtvis har jag inte hunnit svara på alla. Men jag vill slutligen säga att det är viktigt att vi ger regeringen instrument så att den kan fortsätta den ansvarsfulla ekonomiska politik som hittills förts.

Herr talman! Jag skulle vilja beskriva de gångna åren med socialdemokratisk regering så, att det från framför allt moderat håll har förts fram förslag till avregleringar vad gäller prispolitiken, kreditpolitiken och valutapolitiken, förslag som den socialistiska majoriteten i finansutskottet och här i kammaren hela tiden har motsatt sig. Ett exempel kan vara placeringsplikten. Först var vi ensamma om att kräva placeringspliktens avskaffande i reservationer till finansutskottets betänkande. Sedan kom även de andra borgerliga partierna med. Så sent som i våras var det en gemensam borgerlig reservation till förmån för borttagande av placeringsplikten. Roland Sundgren och hans kamrater från socialdemokratiskt håll sade tvärt nej — helt omöjligt, inte en antydan om att något sådant kunde vara på tal. Sedan kommer förslaget, liksom i de andra fallen, men då på initiativ från annat håll, ofta från riksbanksfullmäktige. Detta innebär ett mönster, och jag förstår inte att Roland Sundgren är nöjd med det och säger att ”det är vår förtjänst” att det här har kunnat genomföras. Tvärtom har ni utövat en bromsande kraft. Och jag är rädd att det stillestånd som har uppstått vad gäller avregleringen på det valutapolitiska området inte minst beror på att det har framförts tveksamhet från andra håll än där man närmast har att driva frågan —i riksbanken och finansdepartementet. Nu andades ändå Roland Sundgren ett slags förståelse för att det internationellt pågår en utveckling — och den skall man se positivt på. Varför får detta inte komma till uttryck i era ställningstaganden, i ert sätt att beskriva den svenska verkligheten? Det är ju inte så, att avreglering av kapitalmarknader är någonting som bara bedrivs av kapitalistiska regeringar. Det har skett i Australien och Nya Zeeland, sedan dessa länder har fått socialdemokratiska regeringar. Jag läste häromdagen att man i Norge nu är inne på att helt ta bort de kreditpolitiska regleringsinstrumenten —t.o.m. kassakraven, om vilka vi ändå i Sverige säger att de möjligen kan ha en plats i en marknadskonform politik. Varför är ni så ängsliga? Varför motverkar ni ansträngningar att låta Sverige och Stockholm få den ställning av finansiellt centrum i norra Europa som vi mycket väl kan göra anspråk på i kraft av kompetens, utvecklat kreditväsen osv.? Vi ser nu risken att den här delen av den privata tjänstesektorn i stället flyttar ut, kanske till Köpenhamn, kanske ännu längre bort. Det kan ju inte vara någonting att sträva efter. Jag noterar, efter den här debatten, att finansutskottets socialdemokrater inte är beredda att försvara den avreglering som skett på det kreditpolitiska området. När jag citerade Bo Södersten, lämnade denne kammaren helt diskret. Jag vet inte om han skämdes, men ett faktum är att inte fanns det på — Prot. 1986/87:46 det hållet någon glädje över att jag tog upp den här saken. 10 december 1986 Roland Sundgren säger att han inte vågar ge något besked om att inte. Jc omg placeringsplikten kan komma att återinföras. Den kan tydligen återinföras när som helst, när väl detta beslut som diskuteras här i dag är fattat — för det vilar sedan i händerna på en socialistisk regering att ge klartecken för det. Jag måste upprepa mina frågor till Roland Sundgren, för detta är av betydelse för hur man i både det politiska och det ekonomiska livet skall uppfatta de förändringar som nu sker, bl.a. införandet av en pensionsskatt. Jag frågar alltså: Vill socialdemokraterna återinföra olika kreditpolitiska regleringar, däribland placeringsplikten för försäkringsbolag? Och anser socialdemokraterna att regeringen misslyckats så svårt med den allmänna ekonomiska politiken att det mycket snart kan bli aktuellt med ransonering av konsumentkrediter? Det är ju så bråttom med att få igenom detta bemyndigande på förhand för regeringen att vidta sådana åtgärder.

Herr talman! Roland Sundgren sade två saker som inte går ihop. För det första sade han att den socialdemokratiska ekonomiska politiken är så bra att den har skapat förutsättningar för att avreglera kreditmarknaden. För det andra sade han att samma ekonomiska politik kräver att man har kvar regleringarna i bakfickan för att kunna ingripa om det går snett. Jag får alltså inte detta att gå ihop. Antingen för man en bra politik, och då behöver man faktiskt inte ha regleringar och fullmakter med långtgående befogenheter för regeringen i bakfickan. Eller också för man en dålig politik, och då kan jag i och för sig förstå att man behöver ha regleringsinstrument att ta till. Men man kan inte använda regleringsinstrumenten för att skapa balans. Så står det inte heller i utskottets betänkande, även om Roland Sundgren nu sade så. Det står nämligen i betänkandet att dessa inslag behövs för att man skall kunna ingripa om den framtida internationella eller inhemska utvecklingen så påkallar. De är uppenbarligen, enligt utskottsbetänkandet, till för att man skall kunna ingripa när det går fel. Jag beklagar att den socialistiska majoriteten i utskottet och i kammaren tydligen inte alls är beredd att deklarera någon tilltro till möjligheten att avskaffa de regleringsinslag som är kvar på kreditoch kapitalmarknaden. De är faktiskt ganska stora. I min ursprungliga fråga ingick de viktigaste. Valutaregleringen är den absolut mest centrala, och den nämnde inte Roland Sundgren med ett ord. Jag frågade också om den nya reglering som infördes från årsskiftet 1984-1985, nämligen regeringens godkännande av styrelseordförandena i affärsbankerna. Det är alltså en ny reglering som man har infört, så det kan inte finnas någon större tilltro till den avreglering som har skett i praktiken genom riksbankens agerande. Dagens fullmakt mot konsumentkrediter vittnar ju inte heller om att man har någon större tilltro till avregleringar. Roland Sundgren sade inte särskilt mycket om hur utskottsmajoriteten ser på möjligheterna att utveckla den kreditpolitiska lagstiftningen till vad den borde vara, nämligen en ren beredskapslagstiftning. 39 Jag menar att om man avskaffade de kvarvarande regleringsinstrumenten, skulle man därigenom bidra till att den ekonomiska politik som förs i Sverige upplevs som mera förtroendeskapande och stabil. Jag kan bara beklaga att majoriteten i utskottet och i kammaren uppenbarligen inte har intresse av att få en väl fungerande kapitalmarknad som skulle vara lycklig för svensk ekonomi, och tydligen inte heller har den tilltro till den ekonomiska politiken som skulle möjliggöra ett avskaffande av dessa regleringsinstrument. Men utskottets talesman har ju en replik kvar, så jag kanske kan få svar på någon av mina frågor.

Herr talman! Roland Sundgren avstod från att svara på av Anne Wibble och mig framställda frågor, med hänvisning till att det är viktigt, som han säger, att inte oroa. Ett uteblivet svar kan ju också betraktas som ett svar, när syftet är att icke oroa. Jag tycker att det är alldeles tillräckligt oroande för marknaden att ge regeringen bemyndigande genom att föreslå fortsatt giltighet av lagen om kreditpolitiska medel — förutom de uteblivna svaren. Detta motverkar ju kravet på distinkta och klara besked och spelregler för marknaden, som vi har försökt åstadkomma genom reservationen.

Herr talman! Lars Tobisson säger att ”vi har tidigare krävt snabbare avregleringar”, och så småningom har de kommit. Det är i och för sig inte så konstigt, eftersom det är riksbanken som är den penningvårdande myndigheten, att den successivt tar initiativ när man upplever att tiden är mogen för avregleringar. Och det är ju inte litet som har skett. Det är en så lång lista att jag inte skall läsa upp den — det tar för lång tid. Det har alltså skett en successiv avreglering, och jag tycker att detta är mycket viktigt. Innan man avreglerar skall man vara medveten om vad man gör. Man måste veta vilka konsekvenser det blir av en avreglering. Jag har den uppfattningen att man inte skall försöka att avreglera och sedan återinföra regleringar. Jag hoppas att detta kan vara ett svar på några av de frågor som har ställts. Går man fel väg får man den här ryckigheten och den här oron på marknaden. Jag tror inte att marknaden är så orolig. Man upplever nog inte att det förs någon låt-gå-politik i dag. För fem sex sju år sedan gjorde man det kanske, Rolf Kenneryd. Då fanns det ganska betydande konsumentkreditrestriktioner — t.ex. när det gällde bilhandeln, som vi aldrig har upplevt tidigare. Känner inte mina borgerliga meddebattörer någon oro för ökningen av den privata konsumtionen och utflödet av valuta? Det är kanske inte riktigt att använda kreditpolitiska medel för att lösa problemet, men det är också möjligt att det är riktigt. I fråga om viss konsumtion är det faktiskt, som Lars Tobisson sade, kanske bättre för de konsumentsvaga grupperna, om det används någon lindrigare form av regleringar när det gäller avbetalningar vid konsumentkreditköp. På vissa områden, som kanske inte hör till de Prot. 1986/87:46 viktigaste för vanliga konsumenter, kan man ändå göra vissa ingripanden 10 december 1986 med ett sådant instrument. Men jag menar inte att vi skall göra detta. Här vill jag från socialdemokratisk utgångspunkt göra en mycket viktig deklaration: Vi bygger naturligtvis i första hand vårt handlande på att det skall föras en ordentlig och stark finanspolitik, vilket innebär att man inte behöver använda sig av regleringar. Målet är naturligtvis inställt på att vi successivt skall försöka gå vidare på den här vägen. Valutaregleringen kommer naturligtvis upp till diskussion längre fram, varför jag inte vill ta upp någon stor diskussion om den i dag. Jag blev förvånad över att Anne Wibble sade att det rör sig om en reglering, om regeringen utser styrelseordförande i bankerna. Det kan jag inte riktigt förstå. Bankerna är ju mycket viktiga institutioner för samhällsekonomin. Ett fint samspel mellan samhälle och banker kan naturligtvis skapas på olika sätt. Det här är då ett sätt, och enligt min mening ett mycket viktigt sådant, att få till stånd ett samspel mellan marknaden och samhället. Att det skulle vara en reglering har jag aldrig tidigare hört. Herr talman! Med det sagda tror jag att jag har svarat på de frågor som ställts.

Herr talman! I det aktuella betänkandet har man försökt komma till rätta med problemen med den nuvarande skattelagstiftningen för traktorer, en lagstiftning som anses oklar och svårtillämpad. I propositionen föreslås en ändring av reglerna för gränsdragningen mellan skatteklass I och skatteklass II. Även i fortsättningen skall traktorerna delas upp i två klasser, trafiktraktorer i klass I och jordbrukstraktorer i klass II. Klass II har en betydligt förmånligare beskattning. Vidare föreslås att traktorer med en tjänstevikt på högst 2 000 kg skall hänföras till klass II, detta för att schablonisera dessa mindre traktorer, som - sällan brukas på allmän väg. Bilar som ombyggts till traktorer, vilket i princip innebär att fordonet ändrats så att det får en högsta hastighet på 30 km/tim, s.k. A-traktorer, skall i fortsättningen schablonbeskattas. De föreslås tillhöra klass I, oavsett användningssätt. Under en övergångsperiod på tre år får dock A-traktorer som används i jordoch skogsbruket beskattas enligt klass II. Beträffande A-traktorer kan man konstatera att de i stor utsträckning används av personer under 18 år för nöjeskörning. A-traktorer har därför i viss utsträckning kommit att innebära trafiksäkerhetsproblem. Emellertid är det så att de A-traktorer som används i jordbruket är de tunga A traktorerna. Om propositionen går igenom skulle det betyda att de A traktorer som i dag används för tunga transporter i jordbruket, skulle få avsevärda skattehöjningar, från 225 kr. till 5 000—6 000 kr., vilket Ewy Prot. 1986/87:46 Möller redan har nämnt. 10 december 1986 Dessutom betyder det att släpfordon som dras av dessa till klassIhöranFde. Sr traktorer måste ha typbesiktigade släpvagnar. Det innebär att jordbrukaren måste betala skatt även för släpfordonets lastvikt. Detta kan för ett stort ekipage betyda kostnader på ca 2 000 kr. per månad, vilket är helt orimliga konsekvenser. Det betyder att egentligen inga bönder kan behålla A traktorer i jordbruket. , Flera remissinstanser har emellertid påtalat att det borde vara möjligt att också i framtiden kunna använda sig av A-traktorer i jordbruket. Vi i folkpartiet menar att det finns andra sätt att komma åt det förhållandet att ungdomar under 18 år använder A-traktorer till nöjeskörning. Ett sätt kunde vara att höja åldersgränsen för att få framföra A-traktorer. På en fråga i riksdagen av Hugo Bergdahl, om regeringen avsåg att ändra på bestämmelserna för framförande av A-traktorer, har kommunikationsministern, som tidigare har framkommit, svarat att det för närvarande pågår en större översyn av de regler som gäller för motorredskap och traktorer. Till detta kan nämnas att i utredningens Översyn av vägtrafikbeskattningar delrapport Beskattning av traktorer fanns ett förslag om en tredje skatteklass för traktordumprar. Regeringen anser emellertid att också den frågan bör övervägas ytterligare. Mot bakgrund av detta anser vi i folkpartiet att det är naturligt att justering av beskattningsreglerna får anstå till dess att det pågående översynsarbetet i kommunikationsdepartementet är färdigt. Därför yrkar jag bifall till reservation 1.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande 10 behandlas proposition 50 om förändring av skatten på traktorer. I propositionen föreslås bl.a. den förändringen, att alla traktorer med en tjänstevikt understigande 2 000 kg hänförs till klass II. Till denna klass hör också jordbrukstraktorerna. Skälen till de förändringar som anges är förenklingar, och centern har accepterat detta utom på en punkt. Det gäller de s.k. A-traktorerna som används som dragfordon i jordbruket. Dessa A-traktorer som det här rör sig om är byggda av gamla lastbilar, i motsats till den mer vanliga s.k. Epa-traktorn. I vissa delar av vårt land används denna traktor ganska allmänt inom jordbruket för transport av spannmål, och på Öland också för transport av sockerbetor. Betydande kostnader har lagts ner i berörda jordbruk för att på detta sätt ordna transporterna. Givetvis innebär det ett stort problem om riksdagen nu helt plötsligt ändrar förutsättningarna för användandet av dessa traktorer. Regeringen har i propositionen tagit viss hänsyn till de problem som skulle uppstå och föreslagit att dessa traktorer under en treårsperiod undantas från huvudregeln. Centern har såväl i motion som i reservation krävt att denna dispensmöjlighet inte skall tidsbegränsas. Detta skulle innebära möjlighet att tills vidare få använda de en gång godkända A-traktorerna för jordbrukets transporter utan nya och betydligt högre skatter. I en på många sätt bekymmersam tid är 43 det orimligt, ja för att inte säga hänsynslöst, att belasta jordbruket med nya höga skatter. Utskottsmajoriteten har inte tagit någon hänsyn till de problem som kommer att uppstå för en del jordbrukare utan troget följt regeringens förslag. Det fanns en tid då man i utskottet kunde diskutera och få förståelse för sådana här problem. Tyvärr verkar det som om den tiden nu är förbi. Herr talman! Mot bakgrund av vad jag nu anfört yrkar jag härmed bifall till reservation 2.

Herr talman! Erfarenheterna från de ca 15 år som de nuvarande bestämmelserna för beskattningen av traktorer har gällt visar att reglerna är svåra att tillämpa. I många fall har det visat sig svårt att avgöra till vilken av de två skatteklasserna en traktor skall hänföras. Länsstyrelserna har också bedömt dessa frågor olika. I det betänkande som riksdagen nu behandlar tillstyrker en majoritet av skatteutskottet regeringens förslag om en ändrad och framför allt klarare gränsdragning mellan trafiktraktorer och jordbrukstraktorer. För närvarande hänförs en traktor till klass I för trafiktraktorer om den används för transport av gods på allmän väg. Traktorn får dock hänföras till klass II om transporterna är begränsade till godsbefordran vid passage över väg, befordran av gods som är lastat på traktorn och befordran vid färd till eller från arbetsplats av bl.a. redskap som skall drivas med traktorn, drivmedel eller reservdelar för traktorn eller redskapet. Detsamma gäller om transporterna avser produkter från eller förnödenheter för lantbruk, yrkesmässig växtodling eller yrkesmässigt fiske. En traktor som undantagsvis används för transport av annat som jag nämnt får också hänföras till klass IT. Nu föreslår regeringen att i princip samtliga traktorer som skall användas på väg som inte är enskild skall hänföras till klass I. Traktorer som uteslutande, eller så gott som uteslutande, används för transport av produkter från eller förnödenheter för lantbruk, skogsbruk, yrkesmässig växtodling eller yrkesmässigt fiske skall enligt regeringens förslag hänföras till klass II. Andra särskilt angivna transporter på allmän väg skall också få ske med traktor som hör till klass II. Därutöver skall traktorer med en tjänstevikt om högst 2 ton hänföras till klass II oavsett användningssätt. Regeringen föreslår också att bilar som byggts om till traktorer, s.k. A-traktorer, alltid skall beskattas enligt klass I, således i samma skatteklass som trafiktraktorer. A-traktorer som används bl.a. inom jordbruk skall dock under en övergångsperiod av tre år få tillhöra skatteklass II. Till betänkandet är två reservationer fogade. I den första reservationen yrkar moderaterna och folkpartiet avslag på hemställan i betänkandet med anledning av propositionen, medan centern i den andra reservationen yrkar att de s.k. A-traktorerna, som i huvudsak används inom jordbruket, även i fortsättningen bör få tillhöra klass II. I båda reservationerna framhåller reservanterna att många jordbrukare kommer att drabbas av en avsevärd skattehöjning om A-traktorer skall beskattas enligt klass I. I den förstnämnda reservationen föreslås också att frågan om en eventuell justering av beskattningsreglerna för traktorer bör anstå med hänsyn till det — Prot. 1986/87:46 pågående översynsarbetet inom kommunikationsdepartementet. 10 december 1986 Som jag framhöll inledningsvis är de nuvarande förhållandena när det gäller traktorbeskattningen inte tillfredsställande. Det är därför av största vikt att vi får till stånd en gränsdragning mellan traktorklasserna så att en enhetlig och korrekt tillämpning av bestämmelserna blir möjlig. Det förslag om gränsdragning som här föreligger är enligt utskottsmajoritetens uppfattning rimlig och ägnad att underlätta tillämpningen och kontrollen. I fråga om de s.k. A-traktorerna anser utskottsmajoriteten det angeläget att bestämmelserna för traktorbeskattningen får en sådan utformning att skatten blir enkel att administrera och kontrollera. Många av dessa fordon används av ungdomar för rena nöjeskörningar och skulle därför rätteligen redan nu vara registrerade som trafiktraktorer. Den skattehöjning som jordbrukare kommer att drabbas av bör enligt utskottsmajoritetens uppfattning inte överdrivas. De flesta av dessa A-traktorer används i regel under en kort period av året och kan därför vara avställda under en längre period. Därtill får jordbruket och liknande näringsgrenar en anpassningstid fram till halvårsskiftet 1990 genom den treåriga övergångstiden för dessa A-traktorer. Med det sagda, herr talman, yrkar jag bifall till hemställan i skatteutskottets betänkande och avslag på de två reservationerna.

Herr talman! Av det sista som Bruno Poromaa sade i sitt anförande framgår att han vet ganska litet om de praktiska förutsättningarna att driva ett jordbruk. Det är riktigt att A-traktorer totalt sett används ganska få dagar per år. Men dessa dagar sammanförs inte till en sammanhängande följd. Traktorerna används, som jag sade, för transport av spannmål och sockerbetor samt för hämtning av annat som ingår i jordbruksproduktionen. Eftersom det inte är fråga om en helt sammanhängande period blir det svårt att använda dessa som A-traktorer, dvs. först inregistrera dem och sedan avregistrera dem. Jag vill fråga Bruno Poromaa: Är det rimligt att så totalt ändra förutsättningarna för användning av A-traktorer inom jordbruket? Det är inte fråga om en investering som bara avser så kort tid som tre år, utan det är tänkt att traktorerna skall användas under en betydligt längre tid. Man säger att man vill ha en enkel administration. Då kan det inte vara några större svårigheter att förlänga den här perioden så, att de traktorer som är registrerade som A-traktorer skall få användas utan att det sätts spärr vid tre år. Man skulle kunna visa litet förståelse för de praktiska problem och ekonomiska konsekvenser som ett tvärt avbrytande innebär för de berörda jordbrukarna.

Herr talman! Det var intressant att notera att Bruno Poromaa inte tycks ha den minsta förståelse för jordbrukarnas situation. Det är riktigt att man kanske behöver se över traktorernas inklassning i klass I och klass II. Som jag redovisade förut betyder det mycket för jordbrukarna. Det har visat sig att väldigt många jordbrukare vill behålla A-traktorer i sin verksamhet och har sin verksamhet uppbyggd under förutsättning att de kan använda A traktorer. Dessa är tydligen både snabbare och bekvämare inom jordbruket på vissa områden. Det är litet skrämmande då det konstateras att det inte har så stor betydelse hur man ser på utvecklingen efter tre år. För de jordbrukare som vill använda A-traktorer kan det alltså bli fråga om kostnader på upp till 2 000 kr. per månad oavsett om de avregistrerar sådana traktorer under = Prot. 1986/87:46 några månader per år. Låt oss säga att man har en traktor inregistrerad fem 10 december 1986 månader per år. Då blir det kostnader på minst 10 000 kr. jämfört med dagens 225 kr. Alla jordbrukare kan inte utan vidare bära en sådan extrakostnad. Man har inte i något sammanhang berört det faktum att om man inregistrerar A-traktorer under klass I, måste man också typbesiktiga släpvagnen och betala skatt efter vad släpvagnen kan bära. Jag kan inte förstå annat än att om man på något sätt vill beakta det faktum att jordbrukarna själva vill använda A-traktorer framöver, borde man alltså avvakta den utredning som tydligen pågår inom kommunikationsdepartementet. Det diskuteras att möjligen införa körkortstvång eller att på något annat sätt försöka hindra trafikolyckorna. Det var ganska intressant att få del av de siffror som Ewy Möller redovisade. Av de ca 9 000 A-traktorer som finns används alltså 83 26 inom jordbruket. Har vi kunnat ha dessa beskattningsregler i 15 år, kan jag inte förstå att det inte skulle vara möjligt att ha samma regler ytterligare en kort period, under vilken man verkligen hann se över bestämmelserna för A-traktorer.
Herr talman! Stig Josefson gjorde gällande att jag vet ganska litet om denna fråga. Det kan hända att jag vet väldigt litet om traktorer. Men så mycket vet jag att de kostnader som det här talas om är, som jag ser det, ytterst marginella. Dessa kostnader har jordbrukarna möjlighet att göra avdrag för vid sina deklarationer. Stig Josefson gjorde också gällande att jag inte tagit hänsyn till de synpunkter som framförts från bl.a. centern om en förlängning av tiden. Jag kan nämna att utredningen inte föreslagit någon övergångstid, utan regeringen har tagit initiativ till en sådan förlängning. Som sagt träder bestämmelsen i kraft först vid halvårsskiftet 1990. Så till den moderata reservationen, till vilken folkpartiet har anslutit sig. Jag kan nämna att folkpartiet faktiskt inte hade någon motion i anslutning till propositionen, utan man anslöt sig till reservationen av ren lojalitet mot moderaterna. Och moderaterna — det bekräftade också Ewy Möller i sitt senaste inlägg — har reserverat sig därför att man som jag uppfattar det hade farhågor för att förslaget från regeringen skulle öka statens intäkter. Om så skulle vara fallet är de intäktsökningarna ytterst marginella. Beträffande A-traktorerna i övrigt: Flera enskilda polisdistrikt har skrivit till rikspolisstyrelsen och framfört önskemål om att A-traktorerna skall överföras till skatteklass I. Rikspolisstyrelsen har i sin tur skrivit till regeringen i den här frågan. Vi har nu med detta förslag tillmötesgått polisens önskemål och i förlängningen förhoppningsvis också åklagarväsendets. Beträffande den pågående översynen: Den behöver väl inte förhindra att förändringar redan nu kan göras. Visar det sig att översynsarbetet leder fram till bättre förslag kan vi naturligtvis pröva dem.

Herr talman! Bruno Poromaa talar om ytterst marginella kostnader. Men jag räknar det inte som marginella kostnader när det rör sig om tiotusentals kronor, vilket det gör när det gäller A-traktorerna. I många fall handlar det om 40 000-50 000 kr. och kanske mer när det gäller anskaffande i de här fallen, och det kan jag inte kalla marginellt. Kostnaderna är avdragsgilla, säger Bruno Poromaa. Ja, men de skall ju betalas ändå, och för det fordras det inkomster. I den situation som jordbruket befinner sig i i dag är de ganska begränsade. Jag vet inte om det Bruno Poromaa sade — när det gäller att man inte skulle tidsbegränsa övergångsreglerna — var ett svar till mig. Bruno Poromaa framhöll i slutet av sitt anförande att det finns möjligheter för förslag till förbättringar. Skall jag tolka det så att socialdemokraterna är beredda att pröva möjligheterna att förlänga den här undantagsregeln? Det skulle vara värdefullt om man ville visa jordbruket så pass stor hänsyn att man i varje fall höll vägen öppen för att ompröva det förslag och beslut som nu kommer. Det finns ju en treårig betänketid när det gäller att ta ställning här. Jag hoppas att hans uttalande var ett litet uttryck för möjligheten till en sådan omprövning.
Herr talman! Det är riktigt att vi i folkpartiet inte hade någon egen motion i den här frågan. Att det är av lojalitet mot moderaterna som vi skulle ha reserverat oss tillsammans med dem är ett billigt argument, lika dåligt som jag tycker socialdemokraternas omdöme är beträffande engångsskatten, så den kommentaren faller tillbaka på den som har lämnat den. Vi i folkpartiet anser det vara en mycket viktig fråga att ta ställning till hur jordbrukarna drabbas av ökade kostnader. Här har Bruno Poromaa i inget fall sagt något annat än att det rör sig om marginella kostnader — när jordbrukarna kan få kostnadsökningar på 2 000 kr. per månad. Jag undrar vad Bruno Poromaa egentligen menar med kostnadsökning, om 2 000 kr. per månad i en verksamhet inte anses vara en betydande kostnadsökning. Om man skall ta hänsyn till skattereglerna och göra om dem och det finns ett område som skall regleras och som är föremål för andra prövningar — det gäller A-traktorerna— borde man väl ändå i logikens namn ta hela paketet på en gång och avvakta tills de andra reglerna kommer. Det kan faktiskt inte dröja så länge. Jämfört med de 15 år som reglerna har funnits är den tiden verkligen marginell.

Herr talman! Jag vet inte om det finns någon anledning att fortsätta diskussionen om traktorbeskattningen. Jag konstaterar bara att vi har delade meningar. Jag noterar att företrädarna för de borgerliga partierna är starka motståndare till införande av det som regeringen nu har föreslagit. Mot bakgrund av att vi inom loppet av två år har ett nytt val här i landet förmodar jag att det gemensamma politiska samarbete som troligtvis pågår också gäller ett gemensamt valmanifest om ett avskaffande på den här punkten.

Herr talman! Lagutskottet är enigt i det mesta beträffande skyddet för kretsmönster i halvledarprodukter, populärt kallade chips. Men på en punkt är vi oense, och det gäller skyddet för särskilt avancerade kretsmönster. Utskottsmajoriteten accepterar propositionens förslag och ger alltså genom en särskild lag samma skydd för alla kretsmönster, oavsett om de är mycket enkla eller sällsynt avancerade. I en reservation driver folkpartiet linjen att de kretsmönster som är så avancerade att de uppnår vad man i de här sammanhangen brukar kalla verkshöjd skall tillerkännas förstärkt skydd med stöd av upphovsmannarättslagen. Vi menar att det är både logiskt och rimligt att rättsskyddet står i åtminstone någon proportion till skaparinsatsen. Så är det också ofta på det immaterialrättsliga området. Inom upphovsmannarätten, som är en del av immaterialrätten, är detta särskilt tydligt, genom att enklare produkter har en skyddstid på tio år medan mer avancerade skyddas under 50 år. En differentierad skyddstid får också, menar folkpartiet, utvecklingsbefrämjande effekt. Det ger bättre skydd för de ofta stora investeringarna och stimulerar samtidigt till fortsatta viktiga utvecklingsinsatser på chipsområdet. Sammanfattningsvis räcker det egentligen med att betona att upphovs | rättsutredningen enhälligt — jag vill här understryka enhälligheten — föreslog samma lösning som nu förordas i folkpartiets reservation. Avslutningsvis, herr talman, yrkar jag bifall till den reservationen.

Herr talman! Som Bengt Harding Olson framhöll vilar propositionen på en utredning som fick beteckningen Upphovsrätt och datorteknik. Jag tror att det är angeläget att påpeka att man i den utredningen ifrågasatte om kretsmönster i halvledare, s.k. chips, kunde ha ett upphovsrättsligt skydd. Jag vill betona att jag kanske mest talar å egna vägnar och inte å utskottsmajoritetens, när jag markerar att jag inte kan acceptera den ståndpunkt som antyds i utredningen. Det är också viktigt att framhålla inför kammaren att utredningen är angelägen om att i sina skrivningar markera att det inte finns någon riktig säkerhet bakom den ståndpunkt utredningen intog. Det finns alltså inget domstolsavgörande eller auktoritativt uttalande av någon rättslärd som styrker utredningens ståndpunkt, som skulle innebära att det verkligen funnes ett auktorrättsligt skydd för s.k. chips. Folkpartiets ståndpunkt utgår, som kammaren hörde, från att ett sådant auktorrättsligt skydd skulle kunna föreligga. Med utgångspunkt i denna ståndpunkt, som jag alltså ifrågasätter, tar folkpartiet ställning till förmån för att det skulle kunna finnas dubbla regelsystem i skyddet för s.k. chips. Utskottets majoritet kunde lätt bemöta denna uppfattning. Det kan egentligen inte vara till någon nytta över huvud taget att etablera dubbla rättssystem. Det kanske är skäl att här påpeka att man såväl inom EG som inom WIPO, den internationella organisationen för auktorrätter, har tagit ställning för att införa ett enhetligt regelsystem för skyddet för chips, vilket således talar mot det system som folkpartiet föreslår med dubbla skydd i vissa fall. Naturligtvis är den internationella utvecklingen på området inte minst viktig. Möjligen bygger folkpartiets ståndpunkt på ett grundläggande missförstånd beträffande vad ett chip egentligen är. Det kunde därför vara värdefullt att i riksdagens protokoll återge det schema efter vilket ett chip tillkommer. Ett chip tillkommer i ett antal olika steg. Det första är att den upphovsman som försöker åstadkomma ett chip beskriver de önskade funktionerna. Dessa önskade funktioner omvandlas därefter till ett elektriskt kopplingsschema, som i sin tur omvandlas till ett mönster av elektroniska funktioner. Dessa elektroniska funktioner inordnas sedan i en layout, som bildar underlag för den blivande produktionen av dessa chips. Av denna skildring av chipets tillkomst borde det faktiskt framstå som ganska uppenbart att det inte kan föreligga ett upphovsrättsligt skydd för chipet. Vad vi möjligen kan diskutera är huruvida beskrivningen av funktionen, som faktiskt görs i ord, är så väl gjord att den kan försvara ett upphovsrättsligt skydd eller huruvida beskrivningen representerar en andens prestationsförmåga som ligger på en så hög nivå att denna motiverar ett upphovsrättsligt skydd. Men ett sådant resonemang saknar varje anknytning till chipet, som inte har sitt upphovsrättsliga skydd. Dessa överväganden saknar då all betydelse för chipet. Detta grundläggande missförstånd i folkpartiets synsätt tycker jag kommer till uttryck när folkpartiet övergår till att diskutera problem med gränsdragningen mellan någonting som man kallar programkoden och chipet. Något sådant gränsdragningsproblem finns inte. Det framgår bl.a. av att motionens och reservationens texter på intet sätt beskriver vare sig vilken gräns eller vilket gränsdragningsproblem som avses. Herr talman! Med dessa förklarande ord yrkar jag bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Nic Grönvall vill antyda att folkpartiets inställning skulle bygga på en felaktig grund. Jag påstår att så inte är fallet. Då uppkommer frågan: Vems uppfattning är mest värd, Nic Grönvalls eller min? Jag vill isammanhanget än en gång poängtera att upphovsrättsutredningen har samma uppfattning som folkpartiet i dessa viktiga frågor. Det rådde enighet i utredningen såväl bland företrädarna för flera politiska partier som bland de 24 experterna. Med all respekt för Nic Grönvalls kunskaper på detta område skall det enligt min mening mycket till innan han kan välta denna expertis. Jag inser att det kan uppkomma vissa problem internationellt sett. Just i sådana här sammanhang skall det ju råda det vi kallar för internationell harmoni i lagreglerna, och naturligtvis är det särskilt viktigt med samstämmighet i förhållande till USA med tanke på de bilaterala förhandlingar som så småningom skall föras. Men jag vill poängtera att rättsläget i USA är oklart. I Kalifornien pågår ett rättsfall som bl.a. gäller förstärkt skydd. Vi vet inte exakt vilken slutlig uppfattning domstolen kommer att redovisa, utan vi får avvakta utgången av detta rättsfall. Därutöver konstaterar jag beträffande rättslig harmoni kontra disharmoni, att det enligt lagförslaget i propositionen blir tillåtet att i Sverige privatkopiera chips. Så är det inte i USA. Jag är övertygad om, herr talman, att det på den punkten kommer att bli betydligt större problem i de bilaterala förhandlingarna än när det gäller de övriga frågorna. Låt mig sedan tillägga några ord beträffande gränsdragningsproblemen, som Nic Grönvall var inne på. Det är klart att det uppkommer gränsdragningsproblem när man t.ex. skall avgöra om en produkt är avancerad eller inte. Men det är ju ingenting nytt. Hela immaterialrätten vimlar av sådana gränsdragningsproblem. Det beror på att man hela tiden skall skydda sådana produkter som nått ”skaparhöjd”. Eller, i klartext: Man skall skilja agnarna från vetet. Då uppkommer naturligtvis gränsdragningsproblem. Det kan gälla gränsen mellan olika lagar. Man måste t.ex. fråga sig hur den särskilda chipslagen förhåller sig till patenträtten, varumärkesrätten, mönsterrätten och upphovsrätten. Det kommer också att uppstå problem inom upphovsrätten — sådana har man för övrigt redan nu. Där har man skydd för verk under 50 år. För enklare produkter gäller en skyddstid på 10 år, medan övriga produkter har 0 år i skyddstid. För kretsmönster, som vi resonerar om här, blir det extra krångligt med den lagstiftning som vi nu sannolikt kommer att godkänna. Man utvecklar nämligen alltmer kretsmönster med program. Nic Grönvall säger då att det går att skilja mellan program och mönster. Men om man tar ett chip och lägger det i handen går det rent praktiskt inte att se om det är fråga om det ena eller det andra. Man bör då ta i beaktande att man för den del av chipet som innehåller mönster får en skyddstid på 10 år, medan man för den del som innehåller program får en skyddstid på 50 år. Man kommer alltså inte att kunna undvika gränsdragningsproblem ens med propositionens lagförslag. Jag vill alltså säga, utan att göra anspråk på att vara något slags visionär, att gränsen mellan hårdvara och mjukvara i framtiden kommer att bli alltmer utsuddad. Det kommer att bli svårt att skilja mellan vanliga kretsmönster utan program och kretsmönster med program.
Herr talman! Det sista som Bengt Harding Olson sade, nämligen att han inte kan vara någon visionär, får väl tas som en förklaring till hans oförmåga att se skillnaden mellan mjukvara och hårdvara, vilket egentligen är det han diskuterar. Mjukvara uttrycks i ord eller i logiska följder av ord, medan hårdvara är någonting som vi kan känna i vår hand. Det är den gränsdragningsproblematik som Bengt Harding Olson talar om. Det lär inte vara särskilt svårt att övertyga kammaren om att det inte behövs någon lagstiftning för att skilja mellan dessa två företeelser: å ena sidan ett andens verk och å andra sidan ett vanligt alster av industriell verksamhet.

URL:s tillämplighet på sådana kretsmönster är alltså inte säkerställd för alla praktiska fall.” Jag tycker att det räcker för att bekräfta mitt påstående att denna utredning icke har haft den uppfattning folkpartiet gör gällande.
Herr talman! Gränsdragningen mellan programvara och kretsmönster i chipsammanhang låter naturligtvis väldigt enkel när vi jurister talar om den, men jag tror att Nic Grönvall underskattar den här problematiken. Det är ju ändå så att juristerna här skall bedöma en teknisk produkt, och teknikerna säger att det redan i dag i vissa fall kan vara svårt att skilja mellan program och mönster rent tekniskt. Det kommer i framtiden att bli ännu svårare — det behöver man nog inte vara särskilt stor visionär för att säga. Citatet ur utredningsbetänkandet är alldeles riktigt. Jag har själv strukit för det, följt det och sett att Nic Grönvall läst innantill helt riktigt. Men det intressanta är ju, herr talman, att utredningen drar vissa slutsatser av detta. Man drar en slutsats som överensstämmer med folkpartiets reservation och inte med Nic Grönvalls uppfattning.

Herr talman! Det betänkande som vi nu skall diskutera är dels föranlett av en proposition med anledning av socialavgiftsutredningens förslag, dels av motioner föranledda av propositionen och ett antal motioner från allmänna motionstiden. Socialavgiftsfrågorna har ofta debatterats här i riksdagen. Man behöver bara nämna snickare Elof Hjortberg, så vet alla att debatterna handlar om skyldigheten att betala skatter och socialavgifter för en s.k. uppdragstagare och det elände en person kan råka ut för om vederbörande inte förmått tolka lagen rätt. I snickare Hjortbergs fall rörde det sig om ca 300 000 kr. i socialavgifter och nästan lika mycket i skatt. Det finns också en rad andra välkända fall: Alice Timander och förre justitieministern Rainer — för att inte tala om alla som tigit och lidit i tysthet! Det är bra att nu något händer vad gäller de omtvistade lagkomplexen. Men låt mig säga, herr talman, att jag beklagar att det bara ”bidde en tumme”. Nog borde regeringen ha kunnat presentera ett lagförslag med klara regler för vad en uppdragsgivare är skyldig att iaktta för att undvika ansvar för uppdragstagarens sociala avgifter. Och nog borde man efter allt utredande i frågan ha kommit fram till en entydig definition av begreppen ”arbetsgivare” och ”arbetstagare”. De förslag som nu presenterats är långt ifrån tillräckliga, och det är en klen tröst att fortsatta överväganden skall ske i regeringskansliet, som det heter. Det återstår också många frågor att lösa, och det är min förhoppning att regeringen bedriver det fortsatta arbetet med skyndsamhet. Herr talman! Till betänkandet är fogade ett antal reservationer från utskottets icke-socialister samt ett par särskilda yttranden. Jag övergår nu till att tala om de avvikande uppfattningar som framförs i dessa. Reservation 1 av oss moderater i utskottet handlar om klarare regler för socialavgifter. Vi anser inte att möjligheten till eftergift av betalningsskyldigheten för arbetsgivaravgifter och möjligheten till förhandsbesked rörande skyldigheten att betala socialavgifter är tillräcklig. Den enskildes rättstrygghet när det gäller avgiftsskyldigheten måste snarast stärkas betydligt utöver vad propositionen föreslår. Vi anser att reglerna skall utformas så, att om uppdragstagaren vid tidpunkten för avtalets ingående är registrerad för preliminär B-skatt eller för redovisning av mervärdeskatt skall uppdragsgivaren inte kunna åläggas betalningsansvar för socialavgifter. Vi anser att detta är möjligt, eftersom det sker en mycket noggrann kontroll innan någon person registreras som skattoch redovisningsskyldig till mervärdeskatt. Det system som vi nu föreslår bör införas i avvaktan på resultatet av de överväganden som pågår med att vidareutveckla socialavgiftsutredningens förslag till lagändringar. I reservation nr 4 av utskottets moderater och folkpartister anför vi att en person ensam bör kunna ansöka om förhandsbesked. Vi anser inte att det har framförts några tillräckligt vägande skäl häremot. Flera tunga remissinstanser har däremot ansett att envar av parterna bör kunna begära förhandsbesked, bl.a. kammarrätten i Stockholm, LRF, SAF och Sveriges industriförbund. Vi delar den uppfattningen. I reservation nr 5 anser likaså utskottets moderater och folkpartister — i anledning av en motion av Margareta Andrén — att en omvänd generalklausul bör införas vad gäller skatteoch avgiftsreglerna, detta i syfte att skydda den enskilde mot oskäligheter på grund av lagstiftningens bristande utformning. I reservation nr 7, som är gemensam för utskottets borgerliga ledamöter, reserverar vi oss — liksom tidigare år — till förmån för en motion av Anita Bråkenhielm, där hon begär att reglerna skall ändras vad gäller utdebiteringen av socialavgifter för utländska gästföreläsare. Den nuvarande skyldigheten för universiteten att betala s.k. lönekostnadspålägg är en tung börda för institutionerna och framstår som ännu mer orimlig, när man vet att de utländska gästföreläsarna sällan eller aldrig får uppbära några förmåner i förhållande till inbetalda avgifter. Vi anser att det vore långt bättre att kunna använda dessa pengar till fler undervisningstimmar av gästföreläsare för att öka våra internationella kontakter och dra nytta av de utländska föreläsarnas speciella kunskaper. I reservation nr 8 har utskottets borgerliga ledamöter följt upp en lång rad motioner, som har uppmärksammat idrottsföreningarnas bekymmersamma ekonomiska situation i anledning av ändrad rättstillämpning fr.o.m. juni 1985. Idrottsföreningarna skall ju numera erlägga arbetsgivaravgifter för högre ersättningar än ett halvt basbelopp. Nya inkomster kan inte skapas i den utsträckning som skulle vara nödvändig för att klara dessa avgifter—ca 25 milj.kr. — och vi är allvarligt oroade över att detta kommer att drabba ungdomsverksamheten, t.ex. ”knattefotbollen”, och breddidrotten. Riksidrottsförbundet har överlämnat en utredning till regeringen, där man fört fram tre olika alternativ avseende hur idrottsutövarna skall kunna få ett försäkringsskydd till rimliga kostnader. Idrottsföreningarna lever i dag till stor del på bidrag från stat och kommun och anser sig inte ha råd att betala höga sociala avgifter. De anser också att ett system med avgifter som sällan ger motsvarande förmåner är oacceptabelt. Vi anser att regeringen nu snarast bör lägga fram ett förslag till hur idrottsutövarnas sociala skydd bäst skall kunna utformas och kostnaderna finansieras. Reservation nr 9 är också gemensam för moderaterna, folkpartiet och centern. Där påtalar vi återigen att den bristande överensstämmelsen mellan förmåner och avgifter kan ge orimliga resultat för den enskilde. Socialavgifter debiteras t.ex. för inkomster som är så små att de inte ger någon rätt till ersättning från sjukpenningförsäkringen och tilläggspensioneringen. Avgifterna får då karaktären av en ren skatt, trots att inkomsttagaren vid inkomstbeskattningen inte anses ha någon egentlig skatteförmåga. I låga inkomstlägen kan den avgiftsskyldige inte heller tillgodogöra sig några avdrag för egenavgifterna, varför avgifterna i realiteten blir dyrare än för personer med högre inkomster. Nuvarande system kan också leda till sociala orättvisor mellan makar, som båda deltar i jordbruket eller rörelsen, genom att båda makarna även i inkomstlägen mellan ett och två basbelopp kan mista ATP-skyddet om en inkomstuppdelning sker. Egenavgifterna beräknas ju individuellt på grundval av den taxerade inkomsten och debiteras och uppbärs som skatt. Det kan därför knappast innebära några svårigheter att ha särskilda regler för skyldigheten att betala egenavgifter. Vi anser inte att det är rimligt att personer med låga inkomster tvingas finansiera förmåner för dem som har högre inkomster. I annat sammanhang har vi påtalat det sneda förhållandet vad gäller förmånssidan, att egenföretagare inom t.ex. jordbruket aldrig kan uppbära högre sjukpenning än vad som motsvarar lönen för en anställd. Tillsammantaget finns så många frågor att lösa vad gäller förhållandet förmåner-avgifter att regeringen snarast bör låta företa en utredning för att åstadkomma en bättre överensstämmelse. Reservation nr 10 av moderater och folkpartister gäller kvittningsrätten mellan olika förvärvskällor, som är borttagen fr.o.m. 1982. Den som bedriver verksamhet inom olika områden kan i dag få det ännu svårare än tidigare att klara upp en besvärlig situation genom underskott i verksamheten. Vi anser därför att lagen om beräkning av pensionsgrundande inkomst bör ändras, så att överskott i en förvärvskälla inom inkomstslagen jordbruksfastighet eller rörelse får kvittas mot underskott i en annan förvärvskälla inom dessa inkomstslag — i enlighet med motioner av Martin Olsson och förste vice talmannen Ingegerd Troedsson. Vi anser att regeringen snarast bör lägga fram ett sådant förslag till riksdagen. Sedan, herr talman, några ord om de särskilda yttrandena. Utskottets borgerliga ledamöter har i yttrande nr 1 påtalat att de nuvarande reglerna för uttag av egenavgifter kan få helt orimliga konsekvenser, t.ex. när det gäller inkomster av arrenden, rotpostförsäljningar eller avverkningsuppdrag. I motioner till såväl socialförsäkringsutskottet som skatteutskottet har framförts att en relativt obetydlig inkomst till följd av arbete i eget skogseller jordbruk genom sammanläggningsreglerna kan leda till betydande egenavgifter och skatter för den enskilde fastighetsägaren. Detta kan leda till minskat intresse för den enskilde fastighetsägaren att sköta sin skog och över huvud taget bedriva avverkning. Det kan i sin tur orsaka virkesbrist för skogsindustrin. Detta har också uppmärksammats inom virkesförsörjningsutredningen. Regeringen har länge varit uppmärksammad på frågan utan att något har hänt. Nu vet vi att riksförsäkringsverket har fått regeringens uppdrag att lägga fram ett förslag, vilket lär skola ske inom den närmaste framtiden. Med vårt särskilda yttrande vill vi i anledning av motioner av andre vice talmannen Karl Erik Eriksson och Börje Stensson fästa regeringens uppmärksamhet på att frågan måste beredas mycket skyndsamt, så att ett förslag kan föreläggas riksdagen innevarande riksmöte. I det särskilda yttrandet nr 2 har utskottets moderata ledamöter fäst uppmärksamheten på en motion av Nic Grönvall, där han har påtalat de orimliga konsekvenserna av att kostnadsoch reseersättningar av tidsbegrän sad natur och vid fullgörande av styrelseuppdrag har föranlett avgiftsskyldig — Prot. 1986/87:46 het för uppdragsgivaren. Detta leder också till att uppdragstagaren får helt 10 december 1986 obefogade pensionsförmåner. — Låt mig ta ett exempel: En person har SO mil. GIN till ett sammanträde och får därvid ut 900 kr. i kostnadsersättning för bilresan. En annan person cyklar till sammanträdet. Bilföraren skall alltså få pension för detta belopp medan cyklisten inte får någon pensionsförmån! Det tycks vara så i det här fallet att man har tillämpat skattelagstiftningens bestämmelser och inte reglerna för socialavgifter. Ärendet är föremål för prövning i regeringsrätten, och vi vill därför inte nu föreslå en lagändring. Som vi har tolkat bestämmelserna — bl.a. i förarbetena till den aktuella lagstiftningen — är det tolkningen av lagen och inte lagen i sig som har lett till denna orimlighet. Om det skulle bli så att kammarrättens dom står fast, förutsätter vi att regeringen snarast föreslår en lagändring. Därmed, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna 1,4, 5,7,8,9 och 10 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Klarare regler för socialavgifter är en rättssäkerhetsfråga. Det ankommer på riksförsäkringsverket att debitera arbetsgivaravgifter. Med tanke på att arbetsgivar-arbetstagar-begreppet tolkas på olika sätt inom olika lagstiftningsområden kan stora olägenheter uppstå. Det gäller särskilt när en enskild person anlitas för hushållsarbete, för reparationer eller liknande och blir att betrakta ibland som anställd av den som givit uppdraget, ibland som egen företagare med skyldighet att betala egenavgifter. Snickaren Hjortberg är ett exempel som upprört många. För att undvika nuvarande problem bör begreppen arbetsgivare resp. arbetstagare få en enhetlig definition, i vart fall i skatteoch avgiftslagstiftningen. Socialavgiftsutredningen har i stället föreslagit att ett ”företagarkort” skall införas för fysiska personer. Den som är registrerad för B-skatt och momsredovisning skall automatiskt registreras som företagare och betala egenavgifter. Därmed skulle envar kunna kontrollera om den han anlitar är företagare eller ej. Därigenom är huvudproblemet dock inte alls löst. Arbetstagarbegreppet tolkas av domstol, oavsett företagarkortet. Personer som inte känner till att begreppet arbetsgivare på skatteoch socialförsäkringsområdet är mer omfattande än enligt vanligt språkbruk kan lätt göra misstag. Inte heller gäller företagarkortet juridiska personers anställda eller medhjälpare. För att råda bot på detta föreslår utredningen en ”nödutgång”, nämligen att eftergift av arbetsgivaravgiften skall kunna ges till den som varken insåg eller slutligen borde ha insett att han var att betrakta som arbetsgivare. Om förslaget genomförs blir det lagkomplex om socialavgifter som redan i dag är alldeles för invecklat och svåröverkomligt ännu mer otillgängligt — utan att det grundläggande felet botas. Enligt folkpartiets mening krävs en enhetlig definition av arbetstagaroch arbetsgivarbegreppen. Regeringen föreslår vidare att lokala skattemyndigheten skall kunna efterge skyldighet att betala arbetsgivaravgift, om arbetsgivaren haft sådana skäl att inte uppfatta sig som arbetsgivare att det skulle strida mot allmänt rättsmedvetande att utkräva avgifterna. En uppgift för lagstiftaren är att skydda svagare part i avtalsförhållanden. Lagstiftningen skall också underlätta för avtalsslutande parter i syfte att skapa smidighet och effektivitet. Då lagarna får effekter som framstår som helt orimliga sätts hela rättssamhället på spel. Snickaren Elof Hjortberg är ett levande bevis på att den nu föreslagna reformen om förhandsbesked om skyldighet att betala sociala avgifter är nödvändig och efterlängtad. Genom detta system ökar skyddet för uppdragstagaren samtidigt som uppdragsgivarens skyldigheter klargörs. Konsekvenserna av avtalet blir i ett tidigt stadium synliga för båda parter — man uppnår en hög grad av förutsebarhet. Handläggningen påskyndas givetvis om parterna gemensamt gör ansökan. Då man får förutsätta att båda parter har intresse av en snabb behandling, kommer de allra flesta ansökningar att ske på detta sätt även utan laglig reglering. Därför kan inte de skäl som anförts emot att ge uppdragsgivare eller uppdragstagare var för sig möjlighet att ansöka om förhandsbesked anses vara tillräckliga. Denna möjlighet skulle kunna lämnas öppen utan att det skulle medföra några stora problem. Dock måste alltid lokala skattemyndigheten vid beslut efter ansökan gjord av endast en part meddela den andra parten beslutet. Skatteoch avgiftslagstiftningen är både komplicerad och svårgenomtränglig. Utgången stämmer inte alltid överens med lagstiftningens grunder. Inte heller är effekterna alltid förutsebara. Detta är ett stort rättssäkerhetsproblem. Uppenbarligen har även regeringen uppmärksammat detta problem då man nu funnit att ett slags generalklausul är befogad för arbetsgivaravgifter. Behovet av en sådan klausul till stöd för den enskilde är inte specifikt just för detta område. En generalklausul med liknande innebörd borde ha generell tillämpning på hela avgiftsoch skatteområdet. Med en heltäckande generalklausul till stöd för den enskilde förhindras att skatteoch avgiftsskyldiga på grund av lagstiftningens bristande utformning påförs icke avsedda skyldigheter som dessutom framstår som oskäliga enligt lagstiftningens grunder. Glädjande nog finner också utskottet det angeläget att klara och entydiga regler finns för den som skall vara avgiftsskyldig. Utskottet delade också, med hänsyn till de synpunkter som framförts under remissbehandlingen av socialavgiftsutredningens förslag, departementschefens uppfattning att förslaget behöver vidareutvecklas och att frågan om en bättre samordning mellan skyldigheten att betala socialavgifter och skyldigheten att göra skatteavdrag behöver utredas ytterligare. Det är av största vikt att de! fortsatta arbetet härmed sker skyndsamt. Folkpartiet har alltså sagt i sin reservation nr 3 att det är nödvändigt att arbetsgivaroch arbetstagarbegreppen snarast ges en enhetlig definition, och att det fortsatta arbetet i regeringskansliet måste bedrivas med denna målsättning samt att frågan bör föreläggas riksdagen under innevarande riksmöte. Herr talman! Vid flera tillfällen har riksdagen behandlat motioner angående kvittningsrätten vid beräkning av inkomst av annat förvärvsarbete än anställning. Kvittningsrätten påverkar den pensionsgrundande inkomsten och därmed även beräkningen av underlaget för socialavgifter. Detta slår hårt mot den som driver ett jordbruk eller en rörelse som i sig inte är bärkraftig. Det är därför viktigt att eftersträva neutralitet mellan olika företagsformer, så att inte reglerna missgynnar dem som av olika skäl bedriver sin verksamhet i flera förvärvskällor. I reservation nr 10 har ledamöterna från moderaterna och folkpartiet krävt att regeringen skyndsamt bör utarbeta förslag i enlighet med vad som sägs i motionerna 210 och 217. Folkpartisten Kjell-Arne Welin m.fl. har i motioner begärt utredning om idrottsutövares sociala skydd. Motionärerna anser bl.a. att gränsen för skyldighet att erlägga arbetsgivaravgift bör ligga vid ersättningar över två basbelopp. Utredningen bör även utmynna i förslag om hur de merkostnader som idrottsföreningar åsamkas genom skyldigheten att erlägga arbetsgivaravgifter skall finansieras. Sveriges riksidrottsförbund har i september i år överlämnat en utredning om arbetsgivaravgifter till regeringen. Utredningen har utarbetats av en inom riksidrottsstyrelsen tillsatt grupp. I utredningen presenteras tre alternativa lösningar på behovet av socialt skydd för idrottsutövare. Alternativ 1 innebär att idrottsutövare erhåller lagstadgade sociala förmåner utan att avgifter behöver erläggas. Alternativ 2 innebär att idrottsutövaren erhåller skydd genom en privat försäkring som föreningen enligt lag tvingas teckna. Alternativ 3 slutligen innebär att idrottsrörelsen erlägger avgifter för sådana idrottsutövare som uppbär årlig idrottsersättning överstigande två basbelopp medan övriga idrottsutövares skydd upprätthålls enligt alternativ 2. Utskottets majoritet säger sig ha förståelse för att den ändrade situationen kan medföra ekonomiska problem för många idrottsföreningar, men vill ändå inte ställa upp bakom kravet på en utredning för att komma fram till en lösning av positiv karaktär för idrottsrörelsen. Utskottsmajoriteten säger i betänkandet att en lösning på idrottsföreningarnas ekonomiska problem får sökas på annat sätt än genom avkall på det skydd som socialförsäkringarna erbjuder. Det är möjligt att detta är riktigt, men det gör det ju ännu mer angeläget att regeringen tar ansvar för att en ordentlig utredning i detta ärende snarast genomförs. Utredningen bör förutsättningslöst pröva hur idrottsutövarnas sociala skydd bäst kan utformas och lämna förslag till hur kostnaderna härför skall finansieras. I ett särskilt yttrande har frågan om egenavgifter för vissa skogsbruksoch jordbruksinkomster tagits upp. De nuvarande reglerna för uttag av egenavgifter för inkomster från skogsbruk och jordbruk ger, som motionen i detta ärende antyder, i vissa fall orimliga konsekvenser. De nuvarande avgiftsreglerna har en återhållande effekt på mindre skogsägares villighet att själva sköta sin skog. Därför bör t.ex. inte inkomster av rotpostförsäljning och avverkningsuppdrag ingå i avgiftsunderlaget. Det regelsystem som i dag finns är både komplicerat och inkonsekvent. Sedan lång tid tillbaka har frågan om egenavgifter vid skogsavverkning varit under beredning i regeringskansliet, och det är bra att regeringen gett riksförsäkringsverket i uppdrag att skyndsamt föreslå lagändringar för att undanröja de mest påtagliga nackdelarna av gällande bestämmelser. Vi vill med detta yttrande understryka angelägenheten av att när verkets förslag inom kort föreligger, regeringen skyndsamt bereder frågan och lägger fram förslag till riksdagen under innevarande riksmöte. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till reservationerna nr 3, 4,5, 7, 8, 9 och 10.
Herr talman! Frågan om vem som skall erlägga arbetsgivaravgifter i vissa speciella situationer har varit en källa till problem för både företag och enskilda personer. Den bristande samordningen mellan skatteoch socialavgiftslagstiftningen har varit en av orsakerna till att problem uppstått. Avsaknaden av entydiga arbetsgivaroch arbetstagarbegrepp har lett till att enskilda företagare i efterhand har debiterats mycket stora avgifter. Det mest omtalade fallet är Elof Hjortberg, men det är viktigt att komma ihåg att den efterdebitering han drabbades av är något som även har drabbat många andra personer fast beloppen inte har varit lika stora. I regeringens proposition om förhandsbesked i socialavgiftsfrågor föreslås nu ett provisorium i avvaktan på en mera slutgiltig lösning. Den modell regeringen valt är att arbetsgivare och arbetstagare gemensamt skall kunna ansöka om förhandsbesked. En sådan ordning är heller inte utan problem. Sedan den 1 januari 1984 har vi infört särskilda regler för småhusägare och lägenhetsinnehavare som utbetalar ersättning för arbete på fastigheten eller lägenheten. Om betalning skett mot en faktura, som innehåller uppgift om uppdragstagarens namn, bostadsadress samt ersättningens storlek och dessutom mervärdeskatt och registreringsnummer för mervärdeskatt eller uppgift om att uppdragstagaren har B-skattsedel, är arbetsgivaren, dvs. husägaren eller lägenhetsinnehavaren, inte skyldig att betala arbetsgivaravgifter. Denna regel anser vi från centerpartiets sida borde vara huvudregel för alla uppdragsgivare. Som framhålls i motion Sf103 av Stig Josefson m.fl. kan man tänka sig att i de fall tveksamheter trots allt uppstår använda sig av den nu föreslagna gemensamma ansökan om förhandsbesked. En sådan ordning skulle minska antalet ansökningar hos lokala skattemyndigheten i förhållande till propositionens förslag. Det finns en uppenbar risk att regeringens modell, som utskottsmajoriteten ställt sig bakom, kommer att innebära en hård belastning på lokala skattemyndigheten och därmed väntetider för förhandsbesked. Vi skall verkligen inte skapa en ny onödig byråkrati inom ett redan komplicerat område. Vårt förslag om en huvudregel för uppdragsgivare skulle begränsa behovet av sådana förhandsbesked. Herr talman! De socialavgifter som debiteras egenföretagare och företag används inte bara till att finansiera den allmänna försäkringen utan också till att täcka kostnader inom andra områden såsom arbetsmarknad, vuxenut bildning och barnomsorg. De förändringar som har genomförts i regelsyste — Prot. 1986/87:46 met för debitering och uppbörd av socialavgifter har medfört att avgifternas 10 december 1986 karaktär som en ren beskattning av arbete har förstärkts. Avgifternas storlek och konstruktion har i debatten ofta framförts som en hämmande faktor när det gäller möjligheten att öka sysselsättningen i företagen. Detta gäller särskilt de små företagen och vid nyföretagande. Cirka en miljon anställda får i dag sin utkomst i företag med mindre än tio anställda. Denna företagstyp är särskilt betydelsefull för sysselsättningen i små orter och glesbygd. Tjänstesektorn, den sektor som man ställer höga förväntningar på när det gäller att klara sysselsättningen i framtiden, består i dag huvudsakligen av små företag. Med tanke på den betydelse dessa företag har för sysselsättningen i vårt land är det viktigt att vi politiker ger dem möjligheter att utvecklas och leva vidare. Det är mot den här bakgrunden som centerpartiets förslag om differentierade avgifter skall ses. Vi vill använda avgifterna som ett styrmedel som underlättar tillblivelsen och utvecklingen av små företag. I vår partimotion och i reservation 6 föreslår vi en kraftig sänkning av sjukförsäkringsavgiften med närmare bestämt 5 procentenheter för de 15 först anställda i företagen. Det finns utöver våra allmänna motiv ett sakligt skäl för en sådan sänkning. Genom undersökningar vet vi att egenföretagare och småföretag generellt sett har en betydligt lägre sjukfrånvaro än de stora företagen. Man kan därför säga att de små företagen i dag genom sina avgifter subventionerar den högre sjukfrånvaron i de stora företagen. Utskottsmajoriteten avfärdar vårt förslag med att det skulle leda till administrativa svårigheter. Mot det vill jag invända att vi redan i dag har differentierade avgifter. Vi har sedan ett par år tillbaka 10 procents lägre avgift i Norrbotten. Jag har inte i debatten hört någon som har påstått att den sänkningen skulle vara administrativt särskilt krånglig. Det måste alltså finnas andra motiv för att socialdemokraterna, på den här punkten tyvärr tillsammans med moderaterna och folkpartiet, går emot en sänkning av sjukförsäkringsavgiften för de små företagen. För egenföretagare med låga inkomster leder nuvarande regler för debitering av socialavgifter till orimligheter. Socialavgifter debiteras för inkomster som är så små att de inte ger rätt till ersättning från sjukpenningförsäkringen eller ATP-systemet. Avgifterna har i dessa fall karaktären av ren beskattning. Flera centerpartimotioner tar upp dessa problem. I reservation 9 har vi tillsammans med moderaterna och folkpartiet enats om att begära en utredning som skall leda fram till nya bestämmelser för uttag av egenavgifter, vilka bättre står i samklang med förmånssidan och skattelagstiftningen. Det är verkligen beklagligt att utskottsmajoriteten inte är beredd att se över detta förfarande, som så orättvist drabbar människor med låga inkomster. Många av de motioner som behandlas i detta betänkande är gamla bekanta. Det gäller bl.a. motionerna Sf211 av Martin Olsson och Sf291 av Karl Erik Eriksson och Börje Stensson om uttag av egenavgifter för vissa inkomster av jordoch skogsbruk. I det här fallet handlar det om små inkomster vid sidan av försäljning av rotposter. Vi har vid minst ett par 61 tidigare tillfällen här i kammaren behandlat de här frågorna och från centerpartiets sida har vi krävt att problemet skall lösas genom relativt enkla förändringar av lagstiftningen. Äntligen kan man säga att den här frågan har fallit framåt. Vi kan läsa i "betänkandet att riksförsäkringsverket i dessa yttersta dagar kommer att presentera ett förslag till hur denna fråga skall lösas. Låt oss bara hoppas att den också snabbt kan passera genom kanslihuset. Därmed hinner vi också fatta ett beslut under detta riksmöte, så att vi slipper att än en gång debattera denna fråga, som vi tycker borde vara ganska enkel att lösa. Herr talman! I utskottsbetänkandet behandlas också ett antal motioner rörande arbetsgivaravgifter från idrottsföreningar. I reservation nr 8 anser vi från centerpartiets sida, liksom moderaterna och folkpartiet, att regeringen skyndsamt bör utreda idrottsrörelsens besvärliga ekonomiska situation, vilken har uppkommit som en följd av den ändrade rättstillämpning som medfört att idrottsföreningar numera skall erlägga arbetsgivaravgifter på ersättningar till spelare över ett halvt basbelopp. Utredningen skall också titta på de sociala förmånerna för idrottsutövarna. Det är viktigt att man tar tag i den rapport som riksidrottsförbundet har lämnat. Vi kan då få fram förslag som gör det möjligt att klara både det sociala skyddet och idrottsrörelsens ekonomiska bekymmer. I rapporter från olika håll i landet uppvisas stora underskott för olika typer av klubbar. Får den utvecklingen fortsätta kommer det att leda till att flera idrottsklubbar kommer att försättas i konkurs. Det är en utveckling som vi från centerpartiets sida inte kan ställa oss bakom. Ytterligare punkter och reservationer har behandlats i detta betänkande, men de har tagits upp av tidigare talare i debatten. Jag nöjer mig därför, herr talman, med att yrka bifall till reservationerna 2, 6, 7, 8 och 9.